Fru talman! Jag ska också ta upp frågan om livstidsstraffet utifrån det resonemang som socialdemokraterna har om att detta är ett livstidsstraff och att det bara är av vissa skäl som man nu kan få detta tidsbestämt. Det som sades skulle vara anledningen till en tidsbestämning av straffet skulle vara rehabiliteringssynpunkter och om man såg att det fanns några möjligheter för personen i fråga att återanpassas och att det var detta som skulle vägas in. Då måste jag ändå ställa frågan: Hur kan det komma sig att i stort sett alla livstidsstraff som i dag tidsbestäms hamnar på ungefär samma tidsperiod och att förskjutningen när det gäller straffår har varit så stor under de senaste tio åren? Det har skett en ökning med sex sju år av livstidsstraffet. Är de som får livstidsstraff i dag mindre rehabiliteringsbara än de som fick det för tio år sedan? Jag förstår inte riktigt detta resonemang. Trots allt handlar det bara om grov brottslighet. 1989 var det 26 personer som fick livstidsstraff. Nu är det 101. Det är en ökning med 300 %. Det finns ingenting i brottsligheten i Sverige som har förändrats på ett så drastiskt sätt så att det finns någon anledning till denna ökning. Fru talman! Jag tycker ändå att socialdemokraterna med sin humanistiska kriminalpolitik och syn på detta också borde vara oroade över den kraftiga förändringen och den straffskärpning som har skett och att vi har så många livstidsdömda på våra anstalter i dag. Det borde oroa även socialdemokraterna.
Fru talman! Jag håller med Alice Åström om att det har blivit restriktivare bedömningar och en straffskärpning. Men livstidsstraffet kan, vilket även Alice Åström sade, efter en tid bli tidsbestämt, detta beroende på vilket brott som har begåtts och beroende på hur rehabiliteringsåtgärderna i fängelset har fungerat. Men det har blivit strängare, det håller jag med om.

Fru talman! Jeppe Johnsson vill att man ska ha livstidsstraff i fråga om narkotikabrott. Där är vi inte överens. Jag tycker att det redan är för långa straff för narkotikabrott. Vid upprepade brott kan det bli upp till 18 års fängelse. Jag tycker att man ska se på orsakerna när det gäller brotten. Att polisen ingriper på ett tidigt stadium är bara bra. Det är bra om man kan ingripa på ett så tidigt stadium som möjligt i fråga om alla brott som en förebyggande åtgärd.

Fru talman! Jeppe Johnsson överdriver nu. Den nya lagen trädde i kraft för ungefär ett år sedan. Syftet är att avskräcka sexköparna från att köpa sex. Den kvinna som säljer sin kropp behöver hjälp. Det här är ett socialt problem. Jeppe Johnsson sade ju i sitt anförande att sociala problem inte ska kriminaliseras. Där är vi överens. Det handlar alltså om ett socialt problem. Kvinnan är i behov av stöd och hjälp, inte av att kriminaliseras. Ifall kvinnan också kriminaliseras vågar hon inte ens söka hjälp och då blir det ännu värre. Ett år med den nya lagen visar på att det blivit mycket färre sexaffärer på gatan, även om det inte är så lätt att få en fällande dom.
Fru talman! Även jag vill komma in på den lag som tillåter medverkan till och underlättande av brott, nämligen sexköpslagen. Det står i betänkandet, som en majoritet har godkänt - en majoritet som Yilmaz Kerimo tillhör - att prostitution icke är önskvärd. Då kan man anta att lagen kom till för att motverka sådan här prostitution. Vidare står det i betänkandet att det inte är meningsfullt att överväga ändringar i lagen innan man vunnit större erfarenhet av dess tillämpning. Det råkar faktiskt finnas en del erfarenheter. I varje fall handlar det om försök till tillämpning. Vi kan hålla oss till Storstockholm där i alla fall ungefär en åttondel av Sveriges befolkning bor. Polisen har, som jag nämnde i mitt anförande tidigare, räknat fram att det finns ungefär 1 800 prostituerade i Storstockholm. Dessa beräknas ha ungefär 50 kunder per år. Vid en multiplicering blir det 90 000. För att inte överdriva kan siffran halveras. Vi är då nere i 45 000 sexköp per år. Man vet att det gjordes 45 gripanden förra året. Det handlar alltså om 1 000 sexköp per gripande. Detta är således inte speciellt verkningsfullt. Av dessa 45 gripanden ledde 2 till fällande dom vad det led. Jag undrar om Yilmaz Kerimo tycker att den här lagen är verkningsfull. Jag undrar också vilka erfarenheter som bör vinnas för att man ska överväga en ändring av lagen så att det även blir förbjudet att sälja sex.

Fru talman! I förra veckan kom återigen siffror på hur kostnaderna för sjukförsäkringarna ökar. Förra året ökade antalet sjukpenningdagar med 24 %, och Riksförsäkringsverket bedömer att ökningen fortsätter även i år. Utvecklingen har pågått under flera år, och ingen avmattning är i sikte. Vad är det som håller på att hända? Håller arbetslivet på att bli så tufft att vi inte orkar hålla tempot längre? Håller negativ stress på att bli den nya folksjukdomen? I denna kammare kan vi bekymras över stigande kostnader. Det är en sida av saken. Men bakom ökningen finns människor som är utbrända, som går i väggen. De får envisa förkylningar och infektioner men ingen hjälp med rehabilitering för att återkomma till arbetet. Sjukskrivningarna varar allt längre och möjligheterna att få rehabilitering blir sämre. Regeringen har hittills, och dessutom sent omsider, bara försökt möta de ökade problemen med några utredningar. I förteckningen över kommande förslag från regeringen finns inte något förslag inom detta område. Kostnaderna för sjukförsäkringarna fortsätter att öka och människor mår dåligt. Utredningar behöver göras för att förändra på lång sikt, men många åtgärder går att göra nu, som ger snabbare resultat. Centerpartiet har begärt denna debatt eftersom vi tar situationen i arbetslivet på allvar. Människor måste få makt och inflytande över sitt arbetsliv - ja, över hela sitt liv. Det minskar den negativa stressen som leder till sjukdom. Människor som står utanför arbetslivet och inte får rehabilitering måste få möjligheter att återkomma och det behövs ett samlat grepp, inte bara utredningar.

Fru talman! Det är bra att Centerpartiet har tagit initiativ till dagens debatt om de skenande sjukskrivningskostnaderna. Redan under hösten tog vi kristdemokrater under frågestunder och i budgetdebatten upp frågan om de skenande kostnaderna med statsrådet Ingela Thalén. Vi har varnat för en passiv hållning i frågan. Det svar vi hittills fått är att regeringen ska avvakta den utredning som kommer vid slutet av året. Det tycker vi visar på en passiv och tafatt hållning till de miljarder som nu i snabb takt tickar ut ur statens kassa. Ett förlorat år står på spel. Jag har trots allt inte tappat hoppet om att statsrådet Ingela Thalén ska vakna och agera. Syftet med min interpellation som också behandlas här i dag är att se om statsrådet med de nya fakta som framkommit nu kan tänka sig att sätta in någon form av akutåtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen. Kostnadsutvecklingen har fördubblats. Prognosen för år 1998 var att det skulle bli 18 miljarder - och nu 31 miljarder. Det kan inte vara rimligt att kostnaderna ökar i så snabb takt. Min fråga är: Är det rimligt att inte vidta åtgärder under rådande omständigheter? Hur ska försäkringskassorna med dålig ekonomi och med stort förändringsarbete på gång kunna komma till rätta med kostnadsutvecklingen? Kan inte statsrådet Thalén tänka sig någon form av akutinsatser för att få i gång rehabiliteringsarbetet? Min vädjan till Ingela Thalén här i dag är: Låt oss slippa ett förlorat år till.

Fru talman! Vi ser en glädjande utveckling på den svenska arbetsmarknaden med ökad sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. Efterfrågan på arbetskraft med yrkeskunskap och högskolekompetens ökar, samtidigt som kraven på kompetensutveckling som återkommer i arbetet ökar. Men pressen i arbetslivet ökar i samma takt, och det gör att många inte får chansen att hänga med. Alla har vi träffat någon som berättar om stress och utbrändhet. Konsekvenserna av ett alltmer anorektiskt arbetsliv, låg bemanning, inga vikarier, negativa attityder mot äldre arbetskraft, stark press på unga både med och utan familj måste därför sättas in i sitt rätta sammanhang. I arbetslivet syns de stora klyftorna mellan grupper och individer. Vi har sett hur några har fått stora friheter, har fått utveckling och internationella kontaktnätverk och känner sig behövda på jobbet, medan andra har fått utslitna ryggar och psykiska problem. Rapporter visar att även de som är med i utvecklingen får allt svårare att orka och resultatet blir långa sjukskrivningar. Därför föredrar jag att tala om sjuka arbetsplatser i stället för att lasta allting på den enskilde. Arbetsorganisationer som behandlar människor som utbytbara komponenter är både ineffektiva och omoderna. Dessutom vältrar sådana arbetsorganisationer över sina kostnader också på andra. Fru talman! Den kraftigt ökande sjukfrånvaron är en tydlig konsekvens av detta. Under 1998 ökade antalet ersätta dagar i sjukförsäkringen jämfört med Det här är siffror, men bakom varje procent finns tusentals människor som drabbas och vägen tillbaka är lång för många. De rapporter som låg till grund för regeringsbeslutet om att tillsätta två olika utredningar om sjukfrånvaro och rehabilitering visade att arbetsgivare inte fullgör sina skyldigheter när det gäller rehabiliteringsutredningar, att insatserna kom för sent, att det t.o.m. händer att de insatser som gjorts varit missriktade på grund av bristande kunskaper. Det är ofta betydligt fler faktorer än diagnosen som avgör vem som får en viss rehabiliteringsåtgärd, t.ex. individens motivation, yrke, ålder, medborgarskap och kön. De utredningar regeringen har tillsatt ska se på situationen från lite olika perspektiv och hela utredningsarbetet ska vara avklarat den 1 december. Men delrapporter kommer att avlämnas under året och ge oss viss kunskap och erfarenhet. Men det finns trots detta anledning att föra en diskussion nu om på vilket sätt vi med gemensamma insatser kan bryta den oroväckande trenden. Denna riksdagsdebatt ger oss en bra möjlighet. Sjukskrivning är ju som regel en åtgärd för att vara borta från arbetet. Det finns sannolikt många förklaringar, men jag är övertygad om att den låga sysselsättningen under 90-talet kan vara en. Det var många som tog ett stort ansvar på sin arbetsplats och arbetade oavsett om de var sjuka. De var lojala eller de hade inte råd att vara hemma. Utrymmet för korta och välbehövliga pauser fanns inte. För bara två år sedan var antalet ersatta dagar de lägsta sedan införandet av den allmänna sjukförsäkringen. Då kom också flera rapporter om sjuknärvaro på arbetsplatserna. Denna press ökade naturligtvis stressen, och debatten om det goda arbetet kom i skymundan när det bokstavligen handlade om att över huvud taget ha kvar sitt arbete. Det är sannolikt att denna situation påverkar folkhälsoläget också på sikt. Fru talman! Det är dags att med hjälp av ett modernt arbetsliv bryta denna trend. Flera skäl talar för detta. Det är inte acceptabelt att arbetslivet tuggar sönder och spottar ut arbetskraft på ett sådant sätt att både den enskilde, arbetsmarknaden och samhället åsamkas stort lidande och enorma ekonomiska åtaganden. Alltfler som är äldre än 55 står utanför arbetsmarknaden. Under åren 1976-1998 har andelen män mellan 60 och 64 år, i aktiv ålder, minskat från 73 % till 54 % 1998. Samma trend gäller för kvinnorna under 1990-talet. År 1991 var 54 % av kvinnorna i åldern 60-64 år aktiva på arbetsmarknaden. 1998 Mänskligt att döma borde dagens äldre eller medelålders må mycket bättre än de som var medelålders för 25 år sedan, och ändå känner de sig utslitna och förbrukade. Socialt tryck mot äldre i syfte att dessa ska lämna företaget och därmed arbetskraften är vanligt. Här finns sannolikt också en del av grundorsakerna till den kraftigt ökande långtidssjukfrånvaron. Sett utifrån det här perspektivet blir naturligtvis socialdemokratins viktigaste mål arbete åt alla än mer strategiskt viktigt. Människor som inte är rädda för arbetslöshet vågar ställa krav. Arbetsgivarna blir naturligtvis än mer angelägna om att vårda sin arbetskraft och utveckla arbetsmiljön, och det här driver utvecklingen framåt. När den obligatoriska solidariskt finansierade sjukförsäkringen finansieras med avgifter från arbetstagarnas löneutrymme och arbetsgivaravgifter bör de naturligtvis ha garanti för att vid behov få en rimlig försäkring och få det stöd som lagstiftaren avser. Jag vill inte föregripa utredningarna, men jag vill ändå få något sagt. Det är att arbetsgivarna måste ta sitt ansvar. Det sker ofta inte i dag, vare sig i kontakter med den långtidssjukskrivne, i samarbete om rehabilitering eller i form av erbjudande om arbete som går att utföra kortare eller längre tid under dagen eller veckan. Den förskrivande läkaren måste ta sitt ansvar och inte bara sjukskriva från någonting utan även till någonting. Ibland kan en så enkel sak som sociala kontakter med arbetsplatsen vara en bra väg tillbaka till arbetslivet. Hälso och sjukvården måste erbjuda vård och behandling. Det finns överenskommelser mellan stat och landsting om att väntetiderna ska kortas och patienter ska ges information om var den kortaste tiden finns för vård och behandling. Försäkringskassorna och deras personal måste ges utrymme för att mer målmedvetet bevaka att människor kommer tillbaka i arbete. Det krävs sannolikt att man ser över rutiner och erbjuder möjligheter till höjd kompetens och ökade personalinsatser. Häromdagen presenterades rapporten om försäkringsmedicinska centrum och den verksamhet som de kommer att kunna erbjuda kassorna som stöd och hjälp med arbetslivsinriktade och fördjupade medicinska utredningar. Därutöver kommer naturligtvis riksdagens beslut om vilande förtidspension som trädde i kraft vid årsskiftet att spela en viktig roll. Fru talman! Det är min förhoppning att vi, med det vi vet i dag och med den kunskap som de båda utredningarna kan ge oss, ska vända den negativa utvecklingen. Vi bör med gemensamma och tydliga signaler till parter och aktörer säga ifrån att dessa insatser är utomordentligt angelägna för att människor ska bryta sin passivitet och få stöd och hjälp att komma tillbaka till ett aktivt liv igen.

Fru talman! Något är sjukt i vårt land när alltfler mår dåligt och alltfler blir långtidssjukskrivna. Det är utbrända och sönderstressade lärare, sjuksköterskor, småbarnsföräldrar, dagisfröknar och hemtjänstpersonal - människor vars arbete betyder så mycket för var och en av oss. Den fråga jag och de flesta i kammaren ställer sig är naturligtvis: Varför är det så? Varför blir det fler och fler som är sjuka längre? Man ska akta sig för att generalisera. Bakom varje människa som går hemma och är sjukskriven finns det en egen historia: egna sorger, egna olyckor, egna sjukdomar och egna problem. Diagnoser som stress och utbrändhet blir allt vanligare. Riksförsäkringsverket framhåller att stress i framför allt offentlig sektor är en viktig orsak till att sjukfrånvaron ökar. Det ligger mycket i det. Men man får inte glömma att stress inte bara beror på tempot utan nästan alltid är värst för de människor som i sitt jobb och sitt privatliv känner sig maktlösa och inte kan få tillvaron att gå ihop. Det finns inte bara en förklaring på att sjukfrånvaron ökar. Men jag tror att just maktlöshet är en viktig och försummad orsak till att vi har så hög sjukfrånvaro i Sverige. Det är småbarnsföräldrar som varje dag stressar mellan jobb, dagis och hemmet. Det är alla de som inte har ett riktigt jobb att gå till. Det är lärare med höga ambitioner i en alltmer kaotisk skola. Det är människor som inte har några marginaler i sin hushållsekonomi. Inkomsten efter skatt är så låg att alltfler måste ha bidrag för att kunna klara sin försörjning. Det är patienter som står i socialdemokraternas vårdköer i väntan på nödvändig operation och behandling. Att bryta sjukfrånvaron tror jag mycket handlar om att bryta maktlösheten. Det är inte tillräckligt, men det är absolut nödvändigt. Vi moderater har gång på gång påtalat att det är ickevården som kostar mest. Det är inte bara omänskligt utan också dyrare att låta människor stå i kö och vänta på vård. Man sparar inga pengar på att låta människor stå i kö. För någon vecka sedan berättade jag här i kammaren om en ung kvinna i Västmanland - då deltog inte Ingela Thalén i debatten - som har stått nio månader i kö för att få en hörapparat utprovad. Det är en åtgärd som inte kostar mer än kanske 7 000-8 000 kr. Hon har tvingats avbryta sina studier eftersom hon inte längre hör. Hon går nu sjukskriven. Vad kostar inte sjukpenningen? Vi har alla rätt att få vård i tid när vi behöver den. Det är därför som vi moderater vill ha en nationell vårdgaranti för att komma bort från köeländet och de höga kostnaderna. Socialdemokraternas enda svar på detta, om man nu kan kalla det svar, är att förbjuda privatdrivna sjukhus. Det tycker jag är en orimlig politik. Det är orimligt att förbjuda sjukvård när vi har brist på sjukvård. Men socialdemokraterna är inte bara emot allt som är privat. De vill inte heller på allvar lösa problemet med den bristande samordningen mellan framför allt sjukvård och försäkring, så att vi kan få en fungerande rehabilitering. Det har gjort att försäkringskassorna i stället för att använda resurserna mot ohälsa nu tvingas använda dem till rena penningutbetalningar. Sjukskrivningarna ökar mest bland de offentliganställda. Många offentliganställda får inte det utrymme och den möjlighet att utvecklas som de har rätt till. Man syns inte utan blir anonyma kuggar i ett maskineri med ofta dåligt ledarskap. Sanningen är ju att kommuner och landsting är dåliga arbetsgivare. Privata verksamheter erbjuder i allmänhet bättre arbetsmiljö och bättre tillfredsställelse i jobbet. Flera undersökningar, gjorda såväl av fackförbund och arbetsgivarorganisationer som av oberoende organisationer, visar på samma sak. Sänker vi skatten får vi bättre möjligheter att klara av vardagen. Då kan vi själva bestämma. Kanske vill vi jobba mindre när barnen är små eller jobba mer när det finns utrymme för det. Kostnaden för sjukfrånvaron är enligt SAF nu nästan lika stor som kostnaderna för hela sjukvården, från akutsjukvård, cancervård, förlossningar till vårdcentraler och distriktssköterskor. Riksförsäkringsverket varnar nu för en kraftig ökning av kostnaderna för sjukförsäkringen de närmaste åren. Så kan det inte fortsätta. Om sjukförsäkringen inte ska kollapsa måste vi göra någonting nu. Och då duger det inte med utredning efter utredning. Det första och allra viktigaste är att människor får vård och rehabilitering. Då kan vi få bort alla de onödiga sjukskrivningarna där vi egentligen bara betalar för väntetid. Men socialdemokraterna säger nej till en nationell vårdgaranti som kan tillförsäkra folk vård i tid. De vill stoppa förnyelse i vård, skola och omsorg, och de klarar inte heller av att ordna en bra samordning mellan försäkringskassan och sjukvården. De som främst får betala priset är de sjuka som liksom den unga kvinnan i Västmanland lider i vårdköerna, de som är sjukskrivna i onödan därför att rehabiliteringen inte fungerar och inte kommer in i tid och de som bränns ut i offentlig sektor. Fru talman! Det går att ändra på det här. Om man gör som man alltid har gjort, så går det som det alltid har gått, men det går faktiskt att tänka om, att förnya och att förbättra. Ingela Thalén är välkommen i det arbetet för att se till att människor inte behöver bli sjuka utan kan känna den glädje och den trygghet som det innebär att kunna gå till ett jobb och kunna försörja sig själv på sin egen inkomst.

Fru talman! Det är bra att Centern har begärt denna särskilda debatt om de ökade kostnaderna för sjukförsäkringen, för då kan det också bli synligt och klargjort var de olika partierna står i den frågan. Under 1999 har kostnaderna för sjukpenningen ökat, och Riksförsäkringsverkets prognos för detta år är en fortsatt ökning av sjukskrivningarna. Vad ska vi göra åt detta? Från borgerligt håll skriver man gärna ut standardreceptet att införa karensdagar, och vissa ropar också på bättre kontroll av läkarna. Andemeningen är klar: Det som problemet beror på är mygel och dålig moral. Men kanske är orsakerna andra. Är det så att vi nu betalar notan för 90-talets tuffa åtgärder? Vi får den ena rapporten efter den andra om depressioner, ångest och utbrändhet. Är det detta som är det verkliga problemet, måste botemedlet vara något annat än borgarnas standardrecept. Ser vi inte i dag resultatet av dåliga prognoser? Med tanke på alla nedskärningar inom både privat och offentlig sektor, införande av karensdag och slimmade arbetsorganisationer, där allt färre ska utföra mer, var det inte svårt att förutse att denna ökning av sjukfrånvaron skulle infinna sig. Vi har trott och ställt upp på att man kan öka sjuknärvaron, öka stressen och pressen på arbetsplatserna i all oändlighet, som om människan vore en evighetsmaskin. Den verkliga genomsnittliga pensionsåldern är nu nere i 58 år. Samtidigt vill man nu se till att vi stannar kvar på arbetsmarknaden efter 65 för att klara pensionen. Någon har ställt krav på aktiva åtgärder i sjukförsäkringen, men vilka? De sjukskrivningar som ökar mest gäller medelålders kvinnor i offentlig sektor, kvinnor som i stor utsträckning redan arbetar sex timmars arbetsdag och därmed har betalat sin dåliga arbetsmiljö själva. Det är dessa kvinnor som är utbrända, som har gått in i väggen. För många tar det ett till två år att komma tillbaka. Vi ska också veta att en hel del av de skador som dessa kvinnor har ådragit sig innebär att de inte kan gå tillbaka till sina vanliga jobb. Vi måste alltså inse att de sjukskrivningar som ökar i dag inte beror på att folk inte har vaccinerat sig mot influensan utan helt enkelt på att människor i dag är utbrända. Det handlar med andra ord om en förändrad arbetsmiljö och framför allt om förebyggande åtgärder. Det handlar därför om att anställa fler inom offentlig sektor. Det handlar om att stärka företagshälsovården. Det handlar helt enkelt om att förändra arbetets villkor. Detta innebär att vi måste få i gång rehabiliteringen av människor, så att de kan komma tillbaka till arbetslivet. Det pågår i dag en hel del bra rehabiliteringsprojekt i landet, men det räcker inte med bara projekt. Därför tog vi bort den lagstiftning som hindrade de fyra huvudorganisationerna från att samarbeta och samverka kring en individ. Kostnaderna för sjukförsäkringen har ökat, och Riksförsäkringsverkets prognos är att de kommer att öka ytterligare under året. Men sett under en längre tidsperiod är ökningen inte så dramatisk. Det beror alldeles säkert på vilket utgångsläge som man jämför med. I början på 90-talet var antalet sjukskrivningar högt, men genom karensdagen och genom sänkta nivåer i sjukförsäkringen sjönk antalet sjukskrivningar dramatiskt. Det mesta här i livet handlar om vad man jämför med. Det gäller också det faktum att kostnaderna för sjukförsäkringen överstiger prognoserna och därmed det utgiftstak som är satt för sjukförsäkringen. Faktum är att inkomsterna från sjukförsäkringsavgiften enligt beräkningarna för år 2000 är 2 miljarder högre än utgiftsprognoserna för detta år. Detta visar enligt min uppfattning på det vansinniga i den nya budgetlagen. Det var inte Vänsterpartiet som var ivrigast som tillskyndare av denna nya lag utan det var de borgerliga partierna. Med detta säger jag dock inte att socialförsäkringarna ska lyftas ut ur statsbudgeten. Tvärtom anser jag att de ska vara kvar inom statsbudgeten. Det viktigaste nu är enligt Vänsterpartiet att se till att det inte blir några nedskärningar i sjukförsäkringen utan att vi inväntar resultatet av de många utredningar som regeringen har tillsatt inom området och sedan tar ett samlat grepp. I debatten om den ökande sjukfrånvaron framhålls ibland att olika läkare sjukskriver olika mycket. Arbetsgivarorganisationen SAF vill därför inskränka läkarnas sjukskrivningsrätt genom att endast särskilt utbildade läkare ska få utfärda sjukintyg. Visst kan det finnas enskilda läkare som kan göra felbedömningar, men kan det vara rimligt att misskreditera och misstro en hel yrkeskår? Är det inte rimligare att bygga upp en bättre samverkan mellan läkare, arbetsgivare och löntagare och deras fackliga organisationer för hälsoarbetet? Satsa på att förbättra arbetsmiljön och arbetsorganisationen, utveckla den förebyggande verksamheten och förbättra rehabiliteringsmöjligheterna!

Fru talman! Det talas i vårt land mycket om det nya arbetslivet och dess följder. Och visst är det sant att när ekonomin alltmer handlar om medarbetares kunskap och kompetens förändras också förutsättningarna för hur arbetet organiseras. I många företag ser vi hur gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. I grund och botten är det en positiv förändring som vi ser. Det är bra att människor i större utsträckning får möjlighet att ta ansvar och planera sitt eget liv. Det är positivt att människan, inte maskinen, är den främsta resursen i vårt samhälle, men det kräver också att människor får verktygen för att axla detta ansvar och får det utrymme och den arbetsro som krävs. Uppenbarligen har det inte varit så, utan alltfler människor far illa. Alltfler blir utbrända. Stress och utbrändhet håller på att bli en ny folksjukdom, och det kostar samhället stora pengar i form av produktionsbortfall och sjukförsäkring. Men framför allt kostar det oerhört mycket för människorna, som blir borta från arbetslivet längre och som får sämre chanser att komma igen och ofta ett sämre självförtroende. Det är en oroande utveckling som vi ser. Hos många människor som jag möter varje dag ser jag tecken på utbrändhet och stress, på att människor inte mår bra. Det berör mig djupt, och det är hög tid att frågan diskuteras ordentligt här i riksdagen. Den ökande ohälsan i arbetslivet visar också på bestående ojämlikhet. De som drabbas mest är kvinnor, som i mycket hög grad är dubbelarbetande. Kvinnors uppgifter är ofta monotona och innebär mera sällan möjlighet för dem att själva bestämma över arbetets utförande. Inte minst tydliggörs detta mycket klart av de vårdanställdas situation. Enligt en prognos som vi fick ta del av förra veckan ökade kostnaderna för sjukförsäkringarna med 30 % förra året, från 18,6 miljarder till 24 miljarder, och kostnaderna väntas i år öka med ytterligare 7 miljarder kronor. Därtill kommer arbetsgivarnas kostnader och indirekta kostnader. Denna dramatiska kostnadsökning har skett på kort tid. Vi måste naturligtvis diskutera vad vi ska göra åt de skenande kostnaderna på kort sikt, och regeringen måste ta frågan på större allvar, men jag skulle främst vilja lyfta blicken och se vad vi kan göra för att komma till rätta med de nya utmaningar som vi står inför. Jag skulle, fru talman, vilja föreslå fem punkter för att komma till rätta med ohälsoproblematiken. Det offentliga bör vara föregångare i fråga om arbetsmiljö. I dag är det alltför ofta tvärtom. Det jag säger ska i hög grad tolkas som kritik mot hur det offentliga fungerar som arbetsgivare och en idé om hur rollen bör förändras. För det första: Det behövs ekonomiska incitament för arbetsgivarna att få bukt med stressrelaterade sjukdomar. Det arbetsgivaransvar som finns för annan rehabilitering fungerar i regel inte vid utbrändhet. Det ska löna sig att ta väl hand om sin personal, och det ska straffa sig att inte ta itu med stressproblematiken. För det andra: Att ha makt över sin egen arbetssituation är en avgörande livskvalitetsfråga. Låt detta synas i hur arbetet planeras! Framför allt för kvinnor inom offentlig verksamhet är möjligheterna små att själva påverka arbetstiden, men så måste det inte vara. Erfarenheter visar att de företag som låter arbetsledande uppgifter rotera och som ger medarbetarna stort ansvar för att planera och utföra arbetet både ökar produktiviteten och trivseln på arbetsplatsen. För det tredje: Den enorma förändringstakten på arbetsmarknaden ställer stora krav på kompetensutveckling. Nu är det hög tid att komma till skott med system för att stimulera kompetensutvecklingen. Vänta inte på att frågan ska utredas i ytterligare några år, utan ta chansen att genomföra ett system redan i vårbudgeten! Ett sådant system ska innebära möjligheter att avsätta pengar på skattesubventionerade individuella kompetenskonton. För det fjärde: Ge tydliga direktiv till försäkringskassorna att arbeta med rehabilitering, och tillskjut pengar för detta! Trots kunskapen om detta ger inte regeringen via sina myndigheter tydliga direktiv till försäkringskassorna att ändra förhållandena och att jobba med rehabiliteringsinsatser. Och till sist, för det femte: Satsa på finansiellt samordnad rehabilitering! Finansiell samordning ökar förutsättningarna för att finna de bästa alternativen för individen och ger välfärdsvinster för den enskilde. Det pågår mycket lyckade försök enligt SOCSAM på flera platser i landet, och vi tycker att verksamheten ska permanentas. Många individer slussas mellan försäkringskassa, arbetsförmedling och hälso och sjukvård utan att få den hjälp de behöver. Ingen tar dem riktigt på allvar. För den enskilde kan det vara förödande, samtidigt som de gemensamma resurserna bara rinner iväg. Centerpartiet har lagt fram förslag om en permanent verksamhet med samordnad rehabilitering, men riksdagens vänstermajoritet har avslagit detta. Varför, kan man undra! Det är uppenbarligen inte viktigt för regeringen och dess samarbetspartier att sätta individen i centrum för rehabiliteringsinsatserna. Jag har presenterat fem förslag. Några är åtgärder på längre sikt, och några kan genomföras nu. Problemet är att så lite görs.

Fru talman! Riksförsäkringsverkets nya prognos, som flera har tagit upp här, som visar på de skenande kostnaderna för sjukskrivningarna, kom inte särskilt oväntat. Redan förra året fick vi skjuta till ytterligare pengar till sjukförsäkringen. Statsrådet betonade i sitt inlägg arbetsgivarens roll och ansvar, och visst har arbetsgivaren ett stort ansvar, men även staten och försäkringskassorna har ett rehabiliteringsansvar, och jag anser att försäkringskassorna är smörjmedlet i det här arbetet. Det är bra att Ingela Thalén har tillsatt en utredning om sjukskrivningskostnaderna, och det är jättebra att vi utreder varför folk sjukskriver sig i allt större utsträckning. Det finns säkert många olika anledningar. Arbetsmiljöproblem med stress är en viktig faktor som gör att många inte orkar med. Vårdköerna, som innebär att personer är sjukskrivna i väntan på operation, är en annan. Men oavsett orsakerna till sjukskrivningarna måste ju någonting göras nu! Rehabiliteringsarbetet måste komma i gång snarast. Det kan ta ett år innan den här utredningen kommer, och sedan ska det komma en proposition, och det kan ta ett och ett halvt år eller kanske ännu mer tid, innan vi får förslag på åtgärder. Kristdemokraternas åsikt är att någonting måste göras i väntan på detta. Rehabiliteringsarbetet på försäkringskassorna, och för den delen även ute på arbetsplatserna, måste ta fart. Det är viktigt att både arbetsgivare och försäkringskassa ser till att ha resurser för att snabbt utreda orsaker till sjukskrivningar. Tidiga, effektiva åtgärder är det som ger effekt, men eftersom försäkringskassan i dag är en krisbransch med både Yrkesinspektionen och JO efter sig måste särskilt riktade akutåtgärder av något slag till. En försäkringskassa där man har fört över resurser från rehabiliteringsarbete till att betala ut sjukpenning är inte kapabel. Försäkringskassorna har sedan budgetåret 1995/96 minskat sin personalstyrka med 22 %. Kvar finns få som arbetar med rehabilitering. Försäkringskassorna är också nu inne i ett stort förändringsarbete kallat Vision 2005, som drivs av Riksförsäkringsverket. Kostnaderna för det moderniseringsarbetet beräknas till 4,4 miljarder kronor fram till år 2005. Det är sagt att pengarna ska tas inom nuvarande ramar. De fackliga organisationerna tror inte att det här är realistiskt. Vad tror regeringen? Kassorna ska klara att administrera det nya reformerade pensionssystemet också. IT-systemet ska förnyas; det är bra, men det innebär också en förnyad personalstruktur med nyrekrytering. Jag tror att allt det här sammantaget kommer att skapa en ganska stor turbulens i organisationen de närmaste åren, som inte förbättrar utsikten för den som sitter och väntar på hjälp med rehabiliteringsinsatser. Om jag inte minns fel sade statsrådet Ingela Thalén för några år sedan, när rehabiliteringsförordningen arbetades fram, att ingen ska gå sjukskriven mer än ett år. Nu ser vi att de långa sjukskrivningarna ökar, även upp till två år. Därför är det särskilt viktigt med tidiga åtgärder. Enligt rehabiliteringsförordningen ska en rehabiliteringsutredning för den sjukskrivne vara klar inom en månad, antingen av arbetsgivaren eller av försäkringskassan. Men kassan har det yttersta ansvaret. Hur ska kassorna klara av målsättningen när det inte finns personal som sköter de här arbetsuppgifterna? En försäkringskassa som inte agerar verkar tyvärr demoraliserande. Ingen bryr sig om ifall arbetsgivaren gör en rehabiliteringsutredning eller inte. Kassorna frågar inte efter dem längre, och risken är också att den sjukskrivne då ger upp; det är ändå ingen idé att försöka få hjälp. Vi kristdemokrater talade i vår budgetmotion i höstas om att medel som satsas på rehabilitering ger utdelning. Vi satsade därför mer på rehabilitering och på försäkringskassornas administration. År 1994 satsade regeringen 3,4 miljarder kronor på rehabilitering. I år satsar man bara 2,6 miljarder kronor. Här har man alltså sänkt ambitionsnivån. Varför? Vi tror att det är kontraproduktivt. Om vi i stället satsar på snabbt förebyggande åtgärder kommer det att löna sig flera gånger om. Det är vår tes. Regeringen borde åtminstone pröva den vägen. Vi tror att kassorna för att sätta in effektiva och adekvata rehabiliteringsåtgärder behöver kompetensutveckling. Vi tror att incitament behöver skapas för att olika aktörer ska samarbeta i rehabiliteringsarbetet. Kanske är regeringen t.o.m. mogen för att gå på kristdemokraternas linje att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda ett reformerat socialförsäkringssystem. Fru talman! Jag hoppas att statsrådet Ingela Thalén i dag kommer med ett förslag på akuta åtgärder för att få i gång rehabiliteringsarbetet igen. Det fungerade faktiskt bättre för några år sedan. Kanske kan man tänka sig att kassorna under en begränsad tid får lite extra pengar för att ta in folk som kan betala ut sjukpenning, under förutsättning att de mer erfarna arbetar med rehabilitering. Det vore värt ett försök. Kan Ingela Thalén tänka sig detta? Jag hoppas få ett positivt svar här i dag på min fråga, som jag också ställt i min interpellation.

Fru talman! Bakgrunden till dagens debatt är ju den mycket kraftiga ökning av sjukskrivningarna och därmed förstås sjukskrivningskostnaderna som ägt rum under de senaste åren, möjligen med start kanske någon gång våren 1998. I fjol ökade kostnaderna med 24 %, och de prognoser vi har pekar inte på någon direkt avmattning. Vi kan konstatera att den stora minskning av sjukskrivningen vi hade i början och mitten på 90-talet nu tyvärr håller på att vända tillbaka, och mycket av minskningen håller på att försvinna. Det är bekymmersamt. Det är bekymmersamt för de individer som är sjukskrivna, och det är förstås bekymmersamt för samhällsekonomin i dess helhet och statens finanser. Bakgrunden finns förstås mycket i det arbetsliv vi har i vårt land. Många människor är utsatta för negativ stress, dvs. de har både mycket att göra och lite inflytande. Modern forskning visar att man kan ha mycket att göra och ändå må rätt bra, eller t.o.m. mycket bra, så länge man känner att man har inflytande på det man gör. Dessa brister finns på många arbetsplatser. Men det är ingen hemlighet att vi inom den offentliga sektorn ser mer av bristande inflytande än på många privata arbetsplatser. En väg till att minska sjukskrivningarna är förstås att vi alla som har möjlighet att påverka utvecklingen inom kommuner, landsting och staten försöker att se till att våra anställda får mer inflytande. När man lyssnar på statsrådet Thalén förefaller hela problematiken, eller nästan hela problematiken, ha att göra med att arbetsgivarna missköter sig. Jag tänkte ta upp den del som har att göra med den socialdemokratiska regeringens synder. Teologer och etiker brukar skilja mellan underlåtenhetssynder och mer aktiva synder. En vanlig uppfattning är då att underlåtenhetssynder är något mindre allvarliga än aktiva synder. Vad gäller underlåtenhetssynderna är det bara att konstatera att inte mycket har gjorts, och det som har gjorts har gjorts sent. Vad gäller de aktiva synderna finns det ett antal av dem som har bäring till det vi diskuterar i dag. Vi hade i början på 90-talet genom en nationell vårdgaranti, en överenskommelse med landstingsförbund m.fl., sett till att vårdköerna nästan var borta. Den socialdemokratiska regeringen och dess majoritet här i kammaren har sett till att den vårdgarantin är borta. Vi har uppgifter om att många tiotusentals människor står i vårdköer. Det är lätt att inse att den som står och väntar på en operation eller behandling kommer att vara sjukskriven tills detta är gjort. Det finns det gott om exempel på. För att ha en bra folkhälsa är det angeläget att vården organiseras på ett bra sätt. Till det hör att ha en bra primärvård. I en undersökning som presenteras i dagens nummer att tidningen Landstingsvärlden talar man om att en bra primärvård ger positiva effekter på folkhälsan och lägre konsumtion av både sluten och öppen vård. Detta är inga nyheter. På det här området bär statsrådet personligen ett allvarligt ansvar för att primärvården inte har utvecklats i vårt land genom de förslag som hon lade fram när hon ansvarade för sjukvården i slutet av 1994 och början på 1995 när man bromsade upp den snabba utbyggnaden av primärvården via husläkare. Fru talman! Ett tredje exempel på aktiva synder från regeringens sida som leder till en sämre folkhälsa har att göra med inställningen från regeringen och riksdagsmajoritetens sida till den finansiella ekonomiska samordningen mellan försäkringskassor och landsting. Det är vad vi brukar kalla försäkringspengar till vården, eller med ett mer tekniskt namn: FIN Tanken är att det är bättre att använda pengar till att människor får den rehabilitering, de operationer och de behandlingar de behöver än att de får sjukskrivningspengar. Den tanken är så oerhört enkel att nästan alla utom dem som sitter i den socialdemokratiska regeringen förstår det och står bakom det. Vad som har hänt är att lyckosamma försök på området som startades i början på 90-talet stängdes av från den 1 januari 1998 inför eventuellt något slags beslut kanske år 2003. Vi i Folkpartiet liberalerna har hårt kritiserat dessa försämringar. Det har vi gjort upprepade gånger i den här kammaren, och vi är inte alldeles ensamma om det. Om jag tar den tredje av de försämringar som regeringen direkt är ansvarig för, att stoppa försöken med försäkringspengar till vården, har exempelvis Socialstyrelsen pekat på att det behövs något slags, som det kallar det, finansieringbroar. Försäkringskasseförbundet tycker att det är fel att man inte får samverka. Landstingsförbundet har skrivit till regeringen och bett att man ska få ökade möjligheter till att samverka. Det nya landstinget i Västra Götaland har tillsammans med försäkringskassan i Västra Götaland också skrivit till regeringen och bett om att få möjligheter att samverka. I dessa fall är det inte bara de borgerliga politikerna som har förfäktat uppfattningen att man borde få använda försäkringspengar i vården utan även statsrådets partivänner såväl i försäkringskassorna som i Landstingsförbundet som i Västra Götaland. I några fall har de skrivit brev till regeringen och bett att få tillbaka regler som liknar de regler som gällde den finansiella samordningen. Såvitt jag förstår har de ännu inte fått svar. En del av breven kom i oktober och november i fjol. Inför en debatt som handlar om varför antalet sjukskrivningar stiger i vårt land är det rimligt att fråga statsrådet Thalén: Kommer de att få något svar? Vilket är det svaret? Kommer det svaret att leda till att vi ökar möjligheterna att vända den olycksaliga utveckling som pågår sedan några år tillbaka?

Fru talman, kammarkamrater, åhörare och statsrådet! Tack Centern för debatten! Det är jättebra att den blev av. Sjukfrånvarons effekter i kostnader och lidande är en bomb. Men det är inget överraskande, som många har sagt. Värlfärdsbokslutet var heller inte något överraskande. Man konstaterade där att det fanns kunskapsluckor i förmågan att förutsäga. Man frågade: Hur kunde politiker göra så här, t.ex. skära ned i den offentliga verksamheten, när de visste konsekvenserna? Svaret är: De visste inte. Min analys är att man har varit så förblindad av den nya utvecklingen med marknaden och hisnande teknisk utveckling med möjligheter till IT. Man har blivit både nyrik och fartblind på en gång. Jag tänker på när Dalamodellen infördes i mitt hemlandsting år 1990. Då gav man ut en tidning om det nya IT-systemet. Man sade: Nu är det bara fantasin som kan sätta gränser. Sedan glömde man både sekretess och säkerhet. I hela landet köpte vi i vården industrins termer. Man talade om produktivitet och gjorde produktivitetsstyrning. Man talade om konsumtion och gjorde konsumtionsstyrning. Man talade om kunder i stället för patienter och om quality assurance, kvalitetssäkring, och man glömde sunda förnuftet. Det är så självklart att människor inte vågar klaga utan blir sjuka när man skär ned, få människor jobbar mer och det blir konkurrens om jobb. Man orkar inte ta itu med situationen när man är pressad. Så är det för alla människor. Jag ska berätta lite om Christina Doctare, som det stod om i Dagens Nyheter häromsistens. Det var när hon kom hem från ett uppdrag i krigets Bosnien som hon verkligen såg. Där i våldets skugga var människor anspända och på högvarv. Det var förståeligt. De var i livsfara och behövde mobilisera. Sedan kom hon hem och upptäcke att svenska män och kvinnor uppvisade liknande höga stressnivåer. De var också uppjagade och hade symtom som om de levde i ett permanent krigstillstånd. Christina Doctare menar att vi befinner oss i direkt livsfara inte bara som individer utan som kollektiv. Stressade människor har svaga mänskliga relationer. De har många sjukdomar, fattar dåligt underbyggda beslut och saknar förmåga att uppfatta och tillgodogöra sig den andliga delen av tillvaron. Det är kanske också någonting för oss här i riksdagen att tänka på. Fram till i dag har det skett en attitydförändring i vårt samhälle. Vad händer när du öppnar ditt pensionskuvert? Du ser att om du inte jobbar mycket och länge får du lägre pension. Attitydförändringarna i samhället innebär att från att ha vetat att vi hade ett välfärdssystem som trädde in när vi behövde utsätts vi för påverkan, som med pensionskuvertet. Det görs reklam för den s.k. arbetslinjen. Alla ska ut och jobba, mycket och länge. Det gäller alla: kvinnor, ensamstående kvinnor med barn. Budskapen är ofta dubbla. Man uppmuntrar till livslångt lärande. Det talar Utbildningsdepartementet om. Men pensionen blir lägre om jag tar en paus. Projekt är fint, modernt och blir vanligare för varje dag. Men fasta heltidsjobb lönar sig bäst med tanke på sjukpension, pension och andra förmåner. Vi ska spara, men vi får höra att vi ska konsumera mera för att höja den ekonomiska tillväxten. I början av min psykologiutbildning fick jag lära mig att man kunde bli schizofren om man fick sådana här dubbla budskap. Nu har man visserligen upptäckt att schizofreni också beror på andra saker, men förvisso är det förvirrande. Förvirring är inte bra, det heller. Statsrådet Ingela Thalén pratade om arbetsplatser och stress. Jag är jätteglad att hon lovade att försäkringskassorna skulle få ökade personalinsatser. Det är precis vad som behövs. Men ändå förespråkas arbetslinjen, och det är förvirrande. Med tanke på allt som sagts från denna talarstol om stress och vad den har för konsekvenser måste jag säga att jag inte kan förstå att inte alla kan gå med på arbetstidsförkortning. Sedan har vi rehabiliteringen. Det är bra att det i budgetpropositionen ärligt står att rehabiliteringen närmast är en skandal och att det ska föreslås konkreta åtgärder, men jag är lite nervös inför dessa åtgärder. Jag är rädd att det ska handla om ändrat beräkningsunderlag, att man ska klämma åt läkare så att de inte sjukskriver lika mycket och att man sänker akassan, t.ex. Det går inte att lappa och laga längre, utan vi måste ta ett nytt grepp. Vi måste ta rehabiliteringen på allvar och ta ett alldeles nytt grepp. Vi i Miljöpartiet kanske t.o.m. får hjälp med att föra fram vår idé om grundtrygghet, för på sikt är det den kanske enda utvägen för hela detta system. En vacker dag kommer det nya pensionssystemet kanske att bli ett grundtrygghetssystem, när alla lever på den grundtrygghet som finns där.
Fru talman! Det var många och värdefulla inlägg. Några vill jag gärna bemöta och inte bara hålla med. Chris Heister säger i och för sig helt riktigt att en av de viktigaste utgångspunkterna är att man har makten över sitt eget liv och att man kommer ifrån maktlösheten. Men sedan lämnar Chris Heister som recept att man ska klara detta genom att privatisera verksamheten. Tala om att öka maktlösheten! Det ser vi inte minst i rapporten från i går. Personal i hemtjänsten tvingas lämna ifrån sig sitt ansvar därför att de känner sig maktlösa i en privatiserad verksamhet. Man ska inte vänta på vård. Det är därför vi har överenskommelser mellan stat och landsting - för att ge vård och behandling och för att ge information om var de kortaste köerna finns. Man ska inte behöva vänta över huvud taget, vare sig när det gäller vård eller att resa till jobbet, om jag säger så. När det gäller hörapparaten som Chris Heister tog upp som ett exempel vill jag säga att jag delar kritiken i det enskilda fallet. Jag tycker inte heller att man ska behöva vänta så länge för att få en hörapparat. Men de lösningar med sänkt skatt och annat som Chris Heister föreslår är definitivt inga lösningar vad beträffar den oerhört komplexa problematik som vi diskuterar när det gäller orsakerna och skälen till den ökande sjukfrånvaron. De skälen är nog dessvärre mycket mer mångfacetterade än vad Chris Heister pekar på. Birgitta Carlsson tar upp ett fempunktsprogram som jag tycker är väldigt intressant, även om jag måste säga något när det gäller den sista punkten om finansiell samordning. Detta gäller också som en replik till Bo Könberg. År 1998 öppnade riksdagen vägen för en total möjlighet till samordning mellan de aktörer som finns runt den enskilda individen. Riksdagen ändrade socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen och gav möjligheter för länsarbetsnämnder och försäkringskassor att samarbeta. Men vad man talar om här är att den enskilde löntagaren ska betala samma vård två gånger, dvs. dels via hälso och sjukvårdsskatten till landstinget, dels via avgiften till försäkringskassorna. Men samordningsmöjligheterna är definitivt oerhört stora, och man har ett oerhört stort ansvar. Om denna skenande sjukfrånvaro inte är incitament nog för arbetsgivare, försäkringskassor och sjukskrivande läkare har vi all anledning i denna riksdag att bli riktigt djupt oroade, men jag tror faktiskt att det är incitament nog. Sedan behöver vi göra saker under tiden vi väntar på lite mer kunskap och klokskap. En del berörde jag i min inledning. När det gäller Desirée Pethrus Engströms konkreta fråga om jag nu är beredd att ge besked om hur budgetförslaget kommer att se ut när det gäller resurser kan jag säga att jag naturligtvis inte är det. Det tror jag inte heller att Desirée Pethrus Engström hade förväntat sig. Men denna fråga är en av de viktigare som vi diskuterar. Jag delar också hennes uppfattning att försäkringskassorna bör och kan vara smörjmedel kring det nödvändiga rehabiliteringsarbetet. Jag tycker inte att försäkringskassan är en krisbransch, även om det finns oroväckande inslag när det gäller krav från olika aktörer i omgivningen kring dessa. Får jag när det gäller FINSAM-diskussionen säga att Västra Götaland faktiskt har budgeterat en intäkt från försäkringskassan. Det tycker jag är signal nog om att man ska se upp när det gäller de olika aktörernas ansvar. Var och en har sitt ansvar för att erbjuda stöd till den enskilda individen.

Fru talman! Blir människor mer delaktiga, och kan människor få vård i tid, tror jag att vi kommer att se en helt annan utveckling än den som nu Riksförsäkringsverket varnar för. Ingela Thalén säger att det inte är bra att personal har möjlighet att ta över verksamhet som i dag drivs i offentlig regi. Men det alternativ vi ser i dag är att många känner sig maktlösa i offentlig sektor och att de inte kan påverka sin egen situation. Det är, precis som Bo Könberg säger, den utbrändhet som innebär att man har jättemycket ansvar men inga befogenheter att leva upp till det ansvaret. Då säger Ingela Thalén att de inte ska få möjlighet att driva verksamhet i egen regi. I stället tvingas många att söka sin framtid i Danmark och Norge. I senaste numret av Dagens Medicin står det att man nu också kan jobba som sjuksköterska i Schweiz, för där får man goda möjligheter, och där kan man också få en mycket bra lön. Jag kan inte begripa den politiken. Jag tror att vi måste ha en politik som bygger på att vi utvecklar och förnyar så att vi får en bra verksamhet både i privat och offentlig regi. Detta är kommunicerande kärl. Kan vi få en utveckling av arbetsmetoder och arbetsorganisationen kommer det alla till del - också dem som arbetar i offentlig sektor. Undersökning efter undersökning visar på att man känner mycket större tillfredsställelse just när man har småskalig verksamhet och när man kan vara med och påverka besluten. Då är man också mindre stressad. Varför säger ni nej till förnyelse och förbättring? Varför vill ni stoppa utveckling? När det gäller vårdköerna säger Ingela Thalén att vi har en överenskommelse med Landstingsförbundet. Ja, men det fungerar ju inte. Det är enormt långa köer. Människor står och väntar månad ut och månad in. Varför inte införa den nationella vårdgaranti som fungerade när den fanns mellan 1991 och 1994? Varför säger ni nej till en nationell vårdgaranti som innebär att människor får vård i tid och slipper vara sjuka?

Fru talman! De borgerliga talar mycket om FIN SAM, dvs. att sjukförsäkringen betalar för operationer för sjukskrivna. Risken med FINSAM är att det endast kommer att satsas på unga människor. Det blir en gräddfil i vården. Vem vill då satsa på det äldre sjukvårdsbiträdet, som snart går i pension? I Stockholm har t.ex. de borgerliga partierna signalerat att man inte ska satsa på rehabilitering av missbrukare över 40 år. Är det så vi ska ha det? FRISAM innebär att försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och sjukvården ska samarbeta kring individen. Samverkan är nyckelordet. Många har i den här debatten tagit upp att arbetsorganisation och hälsa hör ihop. För att man ska kunna skapa goda arbetsmiljöer där människor inte slås ut av stress och utbrändhet krävs stora satsningar för att återupprätta företagshälsovården och förbättra skyddsombudsverksamheten. Vi behöver dessutom skapa ett arbetsliv som är hållbart och kreativt. I dag har anställda för lite inflytande över sitt jobb. Människors kompetens utnyttjas inte, och alltför många har en otrygg situation beroende på bl.a. tidsbegränsade anställningar. Som Sture Nordh, ordförande i TCO, säger behövs det en mental modernisering där den magra organisationen ersätts av en långsiktigt hållbar arbetarkultur som bygger på en ömsesidig respekt. Det måste finnas tid för såväl återhämtning som lärande och utbildning. Samhället har blivit tuffare. En stressmotor är detta med just in time. Arbetslöshet och otrygghet är en annan. Det gäller därför att skapa bra verktyg för såväl den enskilde som facket och försäkringskassan för att man ska kunna hävda sig gentemot arbetsgivare och AMI.

Fru talman! Statsrådet Ingela Thalén öppnade sitt anförande med att presentera att det var fritt för kommunerna att pröva olika typer av verksamhet. Men från Centerpartiets sida vill vi permanenta den verksamhet som har bedrivits och som vi vet har fungerat otroligt bra på många platser. Sedan sades det också att försäkringskassan inte var någon krisbransch. Men vi vet att rehabiliteringspengarna i många områden har tagit slut bara efter ett halvår. Då tycker vi att det är kris. Man utbetalar passivt sjukförsäkringsersättningar men har inte pengar till att sätta människor i rehabilitering. Vi vet också att de personer som går sjukskrivna under en längre tid har mycket svårare att komma tillbaka till sitt arbete. I sitt första inlägg kritiserade statsrådet Ingela Thalén arbetsgivarna eller företagarna, men det nämndes ingenting om hur det här sköts inom den offentliga sektorn. Det är ju vårt gemensamma ansvar att det fungerar på ett tillfredsställande sätt ute i den offentliga verksamheten, men vi har fortfarande inte fått några besked förutom att de här utredningarna pågår. Jag tycker att vi kan begära av landets regering att man jobbar effektivare med ett område som detta. Jag ska ta upp en annan fråga som vi inte har berört här tidigare. Jag inledde mitt förra anförande med att kommentera det nya arbetslivet. Det är viktigt att våra lösningar i det nya arbetslivet inte blir gårdagens lösningar på gårdagens problem. Låt oss ta till vara de positiva möjligheter som finns! Till den som argumenterar för att man ska reglera människors liv i en större utsträckning vill jag säga: Acceptera människors olikheter! Sex timmars arbetsdag, som det har talats om från en del håll, är inte lösningen för alla under hela livet. Vi vet alla att vi under vissa perioder kan och vill jobba mer för att under andra perioder jobba mindre. Vi vet att en sextimmarsdag riskerar att leda till att lika många människor ska göra samma jobb på en kortare tid. Då ökar stressen i stället för att minska. Öka i stället utrymmet för människor att variera sin arbetstid under olika skeden i livet! Skapa system som är flexibla och som ökar valfriheten i stället för att minska den och likrikta. Centerpartiets svar på maxtaxa och lagstiftning om en kortare arbetstid är ett ökat utrymme för individuella lösningar på arbetsplatserna och ett barnkonto som låter föräldrarna välja kortare arbetstid. Sänkta ersättningsnivåer är heller ingen lösning, i varje fall inte på längre sikt. Om människor känner negativ stress och en minimal möjlighet att påverka sin arbetssituation löses inte problemen med mindre pengar. Man blir sjuk ändå. Kraven i arbetslivet ska vara höga, men man ska också ha en möjlighet att påverka sitt eget liv. Jag har lagt fram de här fem förslagen. Det är åtgärder som på både lång och kort sikt förbättrar situationen för både långtids och korttidssjukskrivna personer. Dessutom minskar det kostnaderna för staten. Det kostar samhället i snitt 50 000-70 000 kr att rehabilitera en arbetstagare. Kostnaderna om samma person är sjukskriven är i snitt 150 000 kr per år. För varje satsad krona får man minst två kronor tillbaka. Men framför allt ges det möjlighet för människor att komma tillbaka till jobbet och arbetsgemenskapen.

Fru talman! Jag ska ge ett exempel på att rehabilitering lönar sig. Det var kanske fler som läste om Eskilstunamodellen i Dagens Nyheter häromdagen. Det stod: En ny metod gav färre sjukskrivna. Eskilstuna vänder trenden. Man låg över riksgenomsnittet vad gäller sjukskrivningar. På fem år har man vänt utvecklingen dramatiskt. Man har höjt kunskapen inom försäkringsmedicin. Försäkringskassan har med utbildning och med annorlunda arbetssätt lyckats, och nu håller man stånd mot den dramatiska ökningen i övriga Läkare, handläggare och patient samverkar i dialog. En korrekt diagnos leder till en korrekt behandling och ett snabbare tillfrisknande. Man arbetar med en helhetssyn på personens livssituation, vilket är nödvändigt för att rehabiliteringen ska lyckas. Vi tror att vi snart kommer att få en ökande andel sjukpensionärer om man inte satsar på tidig rehabilitering nu. Vi vet nämligen att ju längre någon går sjukskriven desto större är risken att personen aldrig kommer åter i arbete. Det kan inte vara en vettig politik när vi behöver folk i arbete. Andelen sjukskrivna kvinnor i åldrarna 50-59 år ökar mest. Oftast är de offentligt anställda. Många kvinnor i den offentliga sektorn har på grund av låga löner måst arbeta heltid för att klara ekonomin. De är dubbelarbetande och ger kanske upp. De orkar inte. Arbetsplatserna kräver mer och mer. Samtidigt får de inte mer inflytande och inte heller mer lön. Löneökningarna ges till de yngre, så att de ska stanna kvar. Hopplösheten breder ut sig och kanske också en känsla av att det inte spelar någon roll. Fru talman! Regeringen måste nu börja ge signaler via arbetsgivare och försäkringskassan om att det visst spelar roll. Alla behövs i arbetslivet. Varför har regeringen dragit ned på rehabiliteringsanslaget? Kommer statsrådet att arbeta för mer riktade resurser till rehabilitering?

Fru talman! Som redan har sagts flera gånger i debatten handlar mycket om arbetstagarnas inflytande på sin arbetsplats. Detta reder vi inte ut på de återstående minuterna i dag, men det vore bra med mera engagemang i den frågan från regeringens sida. Värre ändå är väl de direkta synder som regeringen ansvarar för och som jag anklagade regeringen för i mitt förra inlägg. Man rev upp vårdgarantin och ersatte den med någon allmän överenskommelse, om jag förstod det rätt. Jag tror inte att de sjuka och de som behöver ha behandlingar bryr sig speciellt mycket om det kallas garanti eller överenskommelse, men de vill gärna ha resultat. Skillnaden mellan den gamla vårdgarantin och Ingela Thaléns överenskommelse är att den gamla gav resultat. Människorna behövde vänta en mycket kortare tid. Jag anklagade också regeringen för att man hade rivit upp husläkarlagen, 1994-1995. Det har lett till att antalet primärvårdsläkare, husläkare, under de senaste fem åren bara har ökat i takt med befolkningsutvecklingen, dvs. att någon ökad täthet inte har åstadkommits på fem års tid. Jag anklagade inte minst regeringen för att den satte stopp för de goda försöken med försäkringspengar i vården. Ingela Thalén har anvisat någonting annat, dvs. det beslut som riksdagen fattade våren 1997 och som skulle vara så väldigt fint. Poängen är bara att det inte är några andra än ni som sitter i regeringen som tycker att det var ett bra förslag. Är det inte konstigt att alla andra var emot det den våren, de som hade prövat och de som ville pröva? Är det inte konstigt att Socialstyrelsen föreslår finansieringsbroar? Är det inte konstigt att Ingela Thaléns partivänner i Landstingsförbundets styrelse, eller den socialdemokratiske ordföranden i Västra Götalands försäkringskassa, eller den socialdemokratiske vice ordföranden i regionstyrelsen, uppenbarligen inte har förstått hur bra detta är utan skriver brev till regeringen och ber om Ingela Thaléns svar på huruvida man får använda någonting som liknar de gamla reglerna?

Fru talman! Vi måste ta ett nytt grepp, och vårt grundtrygghetssystem är ett nytt grepp. Det är kortsiktigt att lappa och laga, och vi måste satsa långsiktigt. Att satsa på förebyggande kostar mera nu, men på lång sikt lönar det sig både mänskligt och penningekonomiskt. Rehabilitering är också ett slags förebyggande arbete. Jag hade också tänkt berätta om Eskilstunamodellen men hittade inte artikeln. Tack så mycket för det! Till sist vill jag säga så här: Jag och Miljöpartiet tror mycket på samverkan. Men låt oss här inte bråka om vilken samordning eller samverkan som är bäst eller sämst - FRISAM, FINSAM, SOCSAM, Bruk för alla eller vad det nu är. Då fastnar vi. Samverkan ersätter inte bristande resurser. Men med resurser och samverkan kanske det kan bli någonting riktigt bra.
Fru talman! Där Kerstin-Maria Stalin slutade vill jag fortsätta. Det är nämligen precis så det är: Med resurser kan man också samverka. Men då måste även de som samverkar använda de resurser de har, dvs. i form av skatteintäkter och avgifter som tas från löntagarna, från arbetsmarknaden och från arbetskraften. Nu kommer vården att tillföras ytterligare 9 miljarder kronor. Under ett antal år har vi fört över 20 miljarder kronor till kommuner och landsting i syfte att dessa ska kunna bidra till samverkan utifrån sina finansieringsmöjligheter. När det gäller samverkan hänvisar jag fortfarande till det beslut som är fattat. Det betyder ju inte att inte försäkringskassorna från sina utgångspunkter ska vara aktiva, driva och kanske mer än väl bidra med sin del i sådan samverkan. Det finns sådana goda exempel också inom ramen för den lagstiftning vi har nu. När det gäller Västra Götalands län, som Bo Könberg kommer tillbaka till, tycker jag att det är anmärkningsvärt att ett landsting i förväg budgeterar en intäkt från en annan huvudman för att bedriva sin sjukvårdsverksamhet. Vi kommer att träffa landstingen och de intresserade aktörerna för att diskutera på vilket sätt vi kan utveckla samverkan. Sedan säger Chris Heister att socialdemokratin är emot personaldriven verksamhet - inte alls! Chris Heister började sitt inlägg med att vi var emot verksamhet som drivs i privat aktiebolagsregi. Det är den diskussionen man för nu. Jag måste säga att när Chris Heister säger att vi är emot småskalighet och mindre verksamhet som drivs av personalens engagemang är det faktiskt att vrida diskussionen på ett sätt som gör att jag tycker att Chris Heister borde rodna lite. Är det Partena Care Chris Heister menar? Är det Bure Chris Heister menar? Eller kan det möjligen vara något av de aktiva personalkooperativ som jag har träffat? I så fall, om det är det senare, är vi överens. Vi vill utveckla, vi vill förnya och det finns också möjligheter för personaldriven verksamhet. Men vi säger stopp på de områden där man har vinstutdelning i aktiesyfte. Sedan är det klart att det inte fungerar särskilt väl med samverkan i områden där man sänker skatten och den vägen minskar möjligheterna att bedriva vård och behandling. Birgitta Carlsson säger att jag inte nämnde arbetsgivarna, men det gjorde jag. För mig är arbetsgivare också arbetsgivare i den offentliga sektorn - alldeles självklart! Med tanke på det som har sagts i den här debatten har vi som arbetsgivare - jag får väl säga så, för jag antar att några av er också sitter i andra förtroendemannaroller - ett minst lika stort ansvar för att bedriva verksamhet som låter vår personal komma tillbaka och få möjlighet till rehabilitering. Jag nämnde i min inledning de försäkringsmedicinska centrumen. Den utveckling som det finns möjlighet till där kommer att ge ett väldigt gott underlag och stöd för arbetsgivare och försäkringskassor för den fortsatta verksamheten. När det gäller Eskilstunamodellen kan det säkert vara ett bra exempel som kan spridas genom konsensuskonferenser och annat. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att när det gäller frågor som rör vårens budgetarbete kommer jag tillbaka i anslutning till den debatten när det gäller resurser inom de verksamhetsområden som jag ansvarar för.

Fru talman! Till sist vill jag tala om - det här är mitt sista inlägg - att från Centerpartiets sida accepterar vi inte utvecklingen inom det här området. Det är därför som vi har föreslagit den här debatten i dag. Jag har också presenterat fem förslag, och jag upprepar dem helt kort: 1. Skapa ekonomiska incitament för att arbetsgivarna ska få bukt med stressrelaterade sjukdomar. 2. Gör det möjligt för människor att ha makt över sin egen arbetssituation. 3. Stimulera kompetensutveckling. 4. Ge tydliga direktiv till försäkringskassorna att arbeta med rehabilitering och tillskjut pengar för det. 5. Satsa på finansiellt samordnad rehabilitering. Jag ser fram emot vårpropositionen och hoppas att regeringen i den har med förslag där vi kan se att man verkligen har tagit den här frågan på allra största allvar. Vi kommer från Centerpartiets sida att enträget driva den här frågan vidare. Vi accepterar inte att människor ställs utanför arbetsgemenskapen på grund av att vi här i riksdagen inte ser till att tillskjuta medel där det behövs och att driva frågorna på ett sådant sätt att det sker förändringar inom detta område. Till sist tog statsrådet upp satsningar inom vård och omsorg. Vi centerpartister känner oss stolta över att vi vågat vara med i den uppgörelse där pengar förs till vården. Nu kommer inte dessa pengar förrän år 2002, och det måste hända någonting innan dess. Därför hoppas vi att det redan nu i vår kommer förslag från regeringen som visar att man verkligen har tagit problemen på allvar.

Fru talman! Jag vill tacka Centerpartiet för initiativet till den här debatten om sjukfrånvaron. Som vanligt är det väldigt kort om tid, och det betyder att jag inte har haft möjlighet att kommentera alla inlägg. Men mycket av det som sagts i debatten finns det stor anledning att återkomma till. En av de saker som Birgitta Carlsson nu nämnde var att skapa incitament för arbetsgivarna. Det är ett mycket intressant förslag. Däremot måste man kanske pröva vad man då menar med incitament. Det finns ju många olika typer av incitament. Det kan finnas positiva i form av bidrag, och det kan finnas andra som innebär kostnadspålagor på arbetsgivarna. Men under alla omständigheter finns det anledning att titta på hur man är med i den rehabiliteringsprocess som krävs runtomkring den enskilde individen. Sedan finns det en hel del mindre regeländringar som man bör kunna göra redan nu, utan alltför stora utredningar. Ett sådant fall är t.ex. att de som har en karensdag men flera olika arbetsgivare drabbas av kostnader motsvarande flera karensdagar. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Ett annat fall är att om någon har en sjuklöneperiod och arbetsgivaren är klok nog att betala resor till och från arbetet i stället för sjuklön, därför att det passar bättre för den person som drabbats av sjukdom, räknas inte den perioden som sjuklöneperiod. Det måste vi naturligtvis ändra. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga till kammaren att statsrådet Sahlin och jag har inbjudit alla arbetsgivare, parter på arbetsmarknaden, myndigheter och utredare för att diskutera vad vi kan göra redan i dag. En sådan överläggning kommer att äga rum inom en 14-dagarsperiod.

Fru talman! Åsa Torstensson har frågat mig dels om jag är beredd att ompröva beslutet om att inte ge Västra Götalandsregionen ansvar för att fördela och fatta beslut om de EU-fondspengar som berör Västra Götaland, dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka regionens egna arbete med regional utveckling via EU-stöd.

Jag besvarar frågorna samtidigt. Bakgrunden till frågorna är det beslut som regeringen fattade den 16 december om bl.a. att uppdra åt Länsstyrelsen i Örebro att utarbeta förslag till utvecklingsplaner för mål 2-regionen Västra. Mål 2 regionen Västra består av områden i Västra Götalands, Värmlands och Örebro län. Enligt riktlinjerna för uppdraget ska samverkan ske med självstyrelseorganet i Västra Götalands län och Länsstyrelsen i Värmlands län och med ett regionalt partnerskap. I riktlinjerna anges också att regeringen senare avser att utse Länsstyrelsen i Örebro län att vara förvaltningsmyndighet för mål 2-programmet Västra. Vid förvaltningsmyndigheten kommer det att inrättas en strukturfondsdelegation med ledamöter från de tre länen. Överenskommelsen förra året mellan medlemsstaterna i EU om den nya strukturfondsperioden innebär en koncentration och förenkling av strukturpolitiken. Det beslut som regeringen nu har fattat om riktlinjerna utgår från det regelverk som ligger till grund för nästa programperiod. Det innebär färre antal program än tidigare och därmed också administrativt sett större regioner på flerlänsnivå. Genom att utse vissa länsstyrelser till förvaltningsmyndigheter uppnås en önskvärd decentralisering jämfört med i dag. Det innebär att den s.k. överprövningen av ärenden från de centrala verken försvinner. Under den förra programperioden har Länsstyrelsen i Örebro län i egenskap av huvudsekretariat för mål 2-programmet Bergslagen haft ansvaret för att samordna arbetet i de berörda fem länen. Arbetet med det nya mål 2-programmet Västra kommer därigenom att dra nytta av de erfarenheter som tidigare gjorts i Den nya strukturfondsregionen mål 2 Västra består av delar av tre län, vilket innebär att genomförandet till stor del kommer att ske länsvis. Genom att projektansökningar kommer att lämnas in och beredas vid länsvisa beredningssekretariat kommer också närheten till tillväxtavtalens partnerskap att finnas kvar. Det innebär att Västra Götalandsregionens egna arbete med regional utveckling kan fortsätta och det är upp till regionen själv att svara för samordningen av detta arbete. Mot denna bakgrund anser jag att det beslut regeringen har fattat är i enlighet med riksdagens beslut om försöksverksamheten. Jag ser inga skäl till att ändra regeringens bedömning av Länsstyrelsen i
Fru talman! Jag tackar statsrådet Rosengren för svaret på min interpellation. Men, fru talman, då ministern inte finner någon anledning att ompröva beslutet om var beslut om EU:s fondpengar rörande Västra Götaland ska fattas måste jag upprepa mig. Ministern har inte fångat innebörden i interpellationen eller snarare undvikit den. Ministern berör inte kärnan i det uppdrag som riksdagen gett Västra Götaland. Det är att ansvara för den regionala utvecklingen och utveckla nya demokratiska former. Dessa ska också utvärderas. Det är just dessa uppdrag, både demokrati och beslutande, som ingår i beslutet om de resurser som finns att tillgå i det nya mål 2-stödet. Fru talman! Jag måste ställa frågan: Hur intresserad är regeringen egentligen av regionförsöket i Västra Götaland och av att regionen ges rätt förutsättningar att lyckas med uppdraget att utveckla ett starkare regionalt ansvar och starkare regional beslutsförmåga? Hur intresserad är regeringen av att den utvärdering som ska följa självstyrelseförsöket får förutsättningar för en rättvis bedömning av försöket? Försöksverksamheten i Västra Götaland har som sagt i ett av de två viktiga områdena fått uppdraget att ansvara för den regionala utvecklingsplanen och för de regionala utvecklingsresurser som finns till förfogande. Ansvaret för den regionala utvecklingen är lagd på regionens valda företrädare. Det är också regionens valda företrädare som är satta att besluta och ansvara. Det är utifrån detta som det ska bedömas om de fullgjort uppdraget på det sätt som invånarna önskar. I detta uppdrag ingår i allra högsta grad arbetet omkring mål 2-ansökningar och själva beslutsfunktionerna vad gäller dessa. Det är även i samband med tillväxtavtalens framväxt mycket starkt poängterat att de resurser EU stödet ger är en viktig del i genomförandet av de regionala tillväxtavtalen. Detta har också regeringen påtalat. Men det är uppenbart att man inte tilltror självstyrelseorganen att vare sig ansvara för eller besluta om det som är bestämt av riksdagen. Det kan också uttolkas av svaret från ministern att Västra Götaland inte har erfarenhet av att samverka över länsgränser och skulle må bra av det fattade beslutet. Jag vill påminna om den tidigare beslutsgruppen, mål 5b i västra Sverige, med erfarenhet av tre län, mål 5b skärgård, med erfarenhet av alla län som har öar utan fastlandsförbindelse, och internationella samverkansformer över norska gränsen. Det är alltså en mycket bred erfarenhet. Det är naturligtvis intressant att ta del av Bergslagens arbete, men följdfrågan faller naturligt: Med vilken logik ska då västkustens öar och bedömningen av dessa överföras till beslutsgruppen i Jönköping? Att prata om samverkan och dra nytta av varandras erfarenheter är mycket värdefullt. Men samtidigt som ministern påpekar detta fattas det alltså i regeringen beslut om att den del som berör skärgård med landfast förbindelse ska förläggas till beslutsgrupp i Örebro med erfarenhet av Bergslagen. Det vore kanske på sin plats att ministern kommenterade den bristen på möjlighet att samverka utan byråkratiska hinder. Min fråga till ministern är: Tänker ministern vidta några ytterligare åtgärder som sträcker sig längre än till behandlingen av EU:s mål 2-stöd för att stärka regionens möjlighet att ansvara för regionutveckling i enlighet med det som riksdagen har beslutat?
Fru talman! Jag ansluter mig till fullo till vad Åsa Torstensson har sagt. Jag tänker att jag då kan göra en argumentationsanalys av näringsministerns svar. Till att börja med hänvisas det till ett beslut i regeringen. Det är inte ett argument, och det är väl inte heller avsett att vara det. Sedan har jag hittat fyra argument. Näringsministern får gärna nicka om han känner igen dem och tycker att de är riktigt återgivna. Argument 1: Det hänvisas till en koncentration av strukturpolitiken inom EU, vilket innebär färre regioner. Argument 2: Åtgärden sägs bli en önskvärd decentralisering. Argument 3: Örebro län har erfarenhet från det tidigare mål 2-programmet i Bergslagen. Argument 4: Genomförandet kommer till stor del att ske länsvis. Fru talman! Jag tror att detta var en koncis redovisning av argumenten. Jag får inget nickande. Jag vet inte själv vad jag har missat, men näringsministern kan återkomma till det. Jag utgår från att en rationell argumentering är möjlig i kammaren, och det innebär att om redovisade argument bedöms förnuftsmässigt, om de t.o.m. vederläggs, bör rimligtvis regeringens ställningstagande ändras. Politik är en annan sak ibland, kan jag lägga till, men det vill jag egentligen inte. Argument 1: Koncentration av strukturpolitiken hindrar inte att Västra Götaland utgör ett eget målområde. Västra Götaland uppfyller EU:s krav som region, och vi bestämmer detta i viss utsträckning själva när vi formar stödområdena. Jag skulle vilja säga att det första argumentet är irrelevant, inte är bärande och faller av rent logiska skäl. Argument 2: Att flytta en statlig funktion från NUTEK till en annan statlig funktion, länsstyrelser, är i någon mening en geografisk decentralisering, men det är inte en politisk decentralisering till en annan beslutsnivå, regionnivån. Därmed kan åtgärden inte vara i harmoni med subsidiaritetsprincipen, som ligger bakom såväl försöksverksamheten i Västra Götaland som EU:s hela strukturfondspolitik. Nu flyttas beslutsfunktionen från den nya regionen till staten, alltså tvärtom. Det underminerar eller går emot subsidiaritetsprincipen. Argument 3: Att länsstyrelsen i Örebro har erfarenhet av strukturfondsarbete i Bergslagen, är ovedersägligt, men det är inte relevant för Västra Götaland. I Västra Götalandsregionen finns erfarenhet av motsvarande arbete just i Västra Götaland. Drygt 50 % av befolkningen i målområdet finns dessutom i Västra Götaland. Argumentet är således inte bindande, utan det skulle lika gärna ha kunnat användas för en placering i Göteborg, eller varför inte i Gävle. Det är alltså ett icke bindande argument. Argument 4: Påståendet att "genomförandet till stor del kommer att ske länsvis" har ingen bärighet alls i det här sammanhanget. Detta argument är bara ett påstående i klass med att verksamheten kommer att ske där verksamheten kommer att äga rum, dvs. någon typ av tautologi i logisk mening. Möjligtvis kan Västra Götaland på grund av lydelsen "till stor del" frukta att mer än tidigare kommer att genomföras övergripande och inte i Västra Götaland. En enkel argumentationsanalys visar att det inte finns några bärande argument. Jag återkommer i nästa inlägg.
Fru talman! Även jag vill uttrycka samma förvåning över detta fattade beslut. Man ställer sig ibland frågan: Vet den ena sidan av regeringen vad den andra sidan gör? Det var inte så länge sedan man fattade ett beslut om den nya regionen Västra Götaland. Jag antar att ministern också är medveten om att beslutet föregicks av ganska stora konvulsioner i Västra Götaland kring frågan om man skulle ha en region eller inte. Nu har regionen funnits i lite mer än ett år, och den har vad gäller utveckling på den regionala sidan fungerat bra. Vi har skött detta med mål 2-stöd, som tidigare sagts, och varit inne på skärgårdsstöd och även Interreg. När stödet nu ska fortsätta säger man att förvaltningsmyndigheten ska ligga i Örebro, för man ska decentralisera. Är det inte en större decentralisering att lägga den i det län som nyss har sammanslagits, där man försöker hitta nya arbetsformer och där det fungerar väldigt bra? Nej, den ska inte läggas där utan ska läggas i Örebro. Vad är det som gör att ministern inte anser att man i Västra Götaland kan ta sina egna beslut? På något sätt känns det, även om det låter illa att säga det, som om man i Stockholm inte riktigt tar Västra Götalands problem på allvar. Vi har tidigare i diskussioner här påpekat att exempelvis i förhållande till befolkningsmängden är det en mindre satsning på universitet och högskolor. Vi har sämre vägar, även om ministern nu har lovat att E 6 ska vara utbyggd till år 2007. Det gläder oss som hade förmånen att lyssna på vad ministern sade i fredags i Västra Götaland. Jag upplevde då att det fanns en positiv syn. Jag frågar mig nu varför. Jag har läst svaret ett antal gånger, och jag begriper inte varför ministern inte förlägger denna förvaltningsmyndighet till Västra Götaland. Det är den största av de ingående regionerna. Vi har skött detta tidigare, och varför kan vi inte få sköta det nu? Jag skulle vilja att ministern på ett mer tydligt sätt än vad som framgår av texten i svaret försöker tala om varför vi inte får göra det. Ministern säger att han har beslutat detta, men inte varför han har gjort det. Är det av omsorg om Örebro som detta ska ske? Varför ska det ligga där när vi har den stora regionen Västra Götaland? Vi har själva klarat besluten tidigare. Det är en ny region. Regeringen ser det som viktigt att ha den nya regionen. Man vill satsa på den nya regionen. Ändå ska vi inte få ta de beslut som ska tas. Det vore intressant att få höra en utveckling av anledningarna till detta. Att ta ifrån en region beslut som tidigare har fattats där och föra samman det i tre regioner kan jag inte se som någon form av decentralisering. Jag är nyfiken på att höra om ministern kan utveckla detta, och om han vet varför han har fattat detta beslut över huvud taget. Jag hoppas att ministern vet det. Jag ser alltså fram mot nästa omgång, då vi kanske kan få ett besked. Om vi inte får ett nöjaktigt svar av ministern hoppas jag att han är beredd att ompröva sitt beslut.
Fru talman! Får jag börja med att säga att den viktiga frågan, som alltid har varit den viktiga frågan när vi har gjort de här utvecklingsplanerna, är att ta fram så bra program som möjligt för att stimulera sysselsättning och tillväxt vid det kommande genomförandet. Det vore glädjande om interpellanterna sköt in sig på den tunga frågan. Vad vi talar om nu är vilken myndighet som ska ta hand om själva organisationen av detta. Fortfarande kommer partnerskapet att finnas. Fortfarande kommer man att tillsammans fatta beslut om detta. Och vad är det som säger att Västra Götaland skulle vara bättre än länsstyrelsen på att ha denna förvaltningsmyndighet? Det kan knappast vara sysselsättningsskäl, för det lär inte vara många som är sysselsatta på denna förvaltningsmyndighet. Jag ska nu försöka argumentera med utgångspunkt i de inlägg som har gjorts och interpellationerna. Först påstås det att Västra Götaland blir överkört av Värmland och Närke. I den enda strukturfondsdelegationen, där ledamöter från Västra Götalandsregionen ingår, ska de formella besluten tas i enhällighet, oberoende av var förvaltningsmyndigheten kommer att ligga. Det finns därför ingen risk att Västra Götaland blir överkört av en majoritet från övriga län. Men det är självfallet min förhoppning att arbetet i strukturfondsdelegationen kan bygga vidare på den goda samverkan som har funnits i det tidigare områdets och Bergslagens mål 2. Västra Götaland som eget mål 2-område argumenteras det nu för. Vad som talar emot detta är att vi får fler programområden i Sverige. Vi har gjort sådana här områden på flera ställen - det är inte bara här vi slår ihop flera län. Vid underhandskontakter har EG-kommissionen framfört åsikten att Sverige inte bör ha fler än tre programområden för mål 2. Sveriges förslag är fyra, genom de uppdrag som nu lämnas till regionerna. Om Västra Götaland blir förvaltningsmyndighet är vår bedömning följande. De regionala självstyrelseorganen har inte rätt att sköta utbetalningarna av statliga medel. Det gör NUTEK i dag. Det innebär att överprövningen skulle kvarstå. Som gammal landshövding med viss erfarenhet av detta är det en väldig skillnad att låta en länsstyrelse vara med tillsammans i ett partnerskap och hantera detta än att låta en statlig myndighet överpröva. Var och en som har deltagit i detta vet att detta inte är bra. Det tar månader, det blir missförstånd och det blir en överprövning - man får inte ut pengarna. Det har vi velat undvika genom denna hantering. Även om Västra Götaland inte tycker att det är något problem, får de andra länen överprövningen införd. Det kan vara hyggligt av er att skicka detta på dem. Lagen om försöksverksamhet avser fyra län. Om Västra Götaland skulle utses till förvaltningsmyndighet innebär det att försöksverksamheten utvidgas till att omfatta fler län i det avseendet. Det skulle också innebära att myndighetsutövningen skulle utsträckas till andra uppgifter gentemot EG kommissionen och andra län. Det kan kallas för att vara formellt, men en regering får hålla sig till de formella regler som finns. Det är inte något sätt att förringa Västra Götaland. Det är en oerhört stark region med stora förutsättningar. Men Västra Götaland kan också, likväl som andra, samverka med andra län och andra konstellationer. Det är själva poängen med partnerskapet.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som statsrådet Rosengren säger, nämligen att programarbetet är avgörande för att nå resultat. Jag har erfarenhet av just programarbetet och kan därför bekräfta det. Jag skulle också vilja att ministern här och nu berör självstyrelseorganens uppgift - som riksdag och regering har beslutat - att ansvara för det regionala utvecklingsansvaret och därtill den betoning som har lagts på EU:s resurser som en viktig del i detta. Det ansvaret innebär ett regionalt ansvar som åligger regionalt förtroendevalda och inte ett statligt organ. Jag ber ministern att beröra de problemen på något sätt. Annars kan jag inte göra annat än dra den drastiska slutsatsen, att det är med en vass armbåge som ministern och regeringen bjuder Västra Götaland att ta ansvar för den regionala utvecklingen, när man inte får möjlighet att besluta över det man är satt att besluta om. Det är stor skillnad på det statliga ansvaret som man inte släpper ifrån sig för det underlag som Västra Götaland är satt att besluta - och därmed bedöms för det politiska uppdrag man är satt att ansvara för. Jag ber ministern att återkomma med ett svar.

Fru talman! Jag noterar att ingen av de argument som finns i interpellationssvaret upprepades. Då ser jag dem som vederlagda - det kom fram ett par nya saker. Näringsministern sade att det viktiga är att ta fram så bra program som möjligt. Visst, och det är det arbetet som ska göras nu. Det är vi helt överens om. Vad säger att Västra Götaland skulle vara bättre än Länsstyrelsen i Örebro? Det handlar inte om vad som skulle vara bättre, det handlar om en försöksverksamhet där uppgifter som nu ligger på Västra Götaland hamnar på Länsstyrelsen i Örebro. Det är faktiskt så. När jag befinner mig i Göteborg, i Västra Götaland, ser jag inte en enda, inklusive partikamrater till näringsministern, som upprörs över detta. Funktioner som finns i Västra Götaland lyfts bort och läggs i Örebro. Jag sade i min argumentering att det går emot subsidiaritetsprincipen och själva tanken bakom försöksverksamheten. Inte heller det har näringsministern bemött. EU säger att det ska vara tre programområden men det blir nu fyra. Det är i och för sig bra att vi visar en sådan självständighet att det blir fyra - om vi tycker att det behövs - när de säger tre. Vi känner rimligtvis landet bäst, och det ligger i begreppet subsidiaritet. Uttaxeringen av pengar tas nu från NUTEK till Länsstyrelsen i Örebro, men då går det väl att tänka sig att den ligger kvar på NUTEK om Västra Götaland får behålla samma funktion som nu. Jag ser inte några skäl till den typen av abrovinker. Det går att tänka sig en annan indelning där Örebros erfarenheter från Bergslagen kopplas till Gävle. När argumenten bemöts punkt för punkt och man till slut hamnar i ren formalia - som näringsministern tillstår - måste det finnas andra skäl. Var någonstans finns motståndet? Är det ett motstånd mot försöksverksamheten hos regeringen och näringsministern? Är det ett motstånd mot subsidiaritetsprincipen? Det är i så fall allvarligt vad gäller hela EU-samarbetet.
Fru talman! Det var inga övertygande skäl ministern gav för att inte placera detta i Västra Götaland. Han undrade vad det är som säger att Västra Götaland är bättre. Ingenting säger att Västra Götaland är bättre. Men vi har tidigare fattat beslut i Västra Götaland. Man ger fel signaler att Västra Götaland inte klarar detta. Regeringen har utsett Västra Götaland till försöksområde med den regionala självförvaltningen. Det anser jag vara väsentligt. Dessutom ska man komma ihåg att det fanns, och finns, en hel del kritik mot regionen. Nu säger man att inte ens regeringen tror på detta utan lägger över det hela på Örebro. Det viktigaste är att det blir fel signaler. Det vi tidigare har skött i Västra Götaland får vi inte göra nu. Decentraliseringen innebär för Västra Götaland att de beslut vi tidigare fick fatta får vi nu inte fatta. Ministern borde fundera ytterligare. Även om det är svårt för en minister att ändra uppfattning, borde det finnas en möjlighet för en minister att göra det efter att ha hört olika partiers uppfattning. Ministerns partikamrater är säkert minst lika förgrymmade.
Fru talman! Det är inte så att Västra Götaland inte är med och fattar beslut. Det är inte så att Västra Götaland ställs utanför. Västra Götaland kommer med all sannolikhet att ha fler ledamöter i partnerskapet än vad de andra länen var för sig kommer att ha. Precis som i riksdagen samverkar ni för att få bra beslut. Vi har nu med EU landat i att de administrativa områdena ska vara större än ett län. Jag behöver inte stå här och argumentera samma saker som i svaret till interpellationen. Jag trodde att ni uppskattade andra argument. Man kan tycka att de argumenten inte är tillräckliga, men de har en formell grund. Det är också kopplat till idén om att det ska vara större områden, att ni tillsammans med andra ska ta fram de här programmen och att ni ska styra detta. Det finns inget illvilligt politiskt bakom detta, att vi nu på något sätt ska krångla till det för Västra Götalands försöksverksamhet. Jag har all respekt för den. Men jag tycker att ni ska ha respekt för att de andra länen i den här större administrationen också ska kunna verka tillsammans med er. Det kan ju inte vara så svårt. Sedan, än en gång: Det är ju väldigt lätt att stå och säga som ni gör. När vi nu tillsammans med er lägger detta i Örebro för att pröva och betala ut pengar, då säger ni plötsligt att det här kommer att bli en centralisering. Det är ju en myndighet som ligger på Näringsdepartementet, NUTEK. Har ni varit med om den här processen? Man fattar beslut, sedan går det månader och så ska det överprövas osv. Det är det som har varit den hårdaste kritiken mot det system som vi har i dag. Nu har vi tagit bort det. Nu har vi en direktkanal där ni kommer att sitta med de andra och fatta de här besluten. Men ni utgår, ska jag säga, från era program från er verklighet. Det må vara skärgård, det må vara det som är unikt för Bohuslän eller andra av de län som finns, mer inåt landet, i Västra Götaland. Jag blir faktiskt lite förvånad över denna starka kritik. Det här ger ju er större möjligheter. Då blir det lite konstigt. Låt oss återkomma när det här har börjar jobba och verka. Då tror jag att ni med stolthet och glädje kommer att titta på denna minister och säga: Detta var ett fantastiskt beslut.
Fru talman! Jag tror också att vi återkommer i den här frågan, ministern. Jag är förvånad över att ministern är förvånad över kritiken, fru talman. När regeringen och riksdagen i många sammanhang på senare år betonat vikten av att utvecklingsarbetet utgår från lokala och regionala förhållanden framstår det som nästan obegripligt att strukturfondsverksamheten för Västra Götaland läggs utanför regionen och på ett statligt ansvar. Ur centerpartistisk synpunkt är inte detta en decentralisering vad gäller ansvar för beslut och var beslutsfattandet ska ske. Fru talman! Jag avslutar här och tackar ministern för detta svar. Jag tror att vi återkommer i denna fråga.
Fru talman! Allvaret för Västra Götalands del är ju försöksverksamheten och just detta att det har delegerats en hel del funktioner från statlig nivå och länsstyrelse till regional nivå. Nu bryts en del av detta. Det bryts en del samband där kommuner och andra har varit rejält inblandade i just Västra Götaland. Det uppfattar vi där nere som allvarligt. Det gör tjänstemän och politiker av alla kulörer. Det talas t.o.m. om att det skulle kunna om inte sänka så i alla fall äventyra hela verksamheten. Då är önskan att regeringen bestämmer sig för om man vill ha en fullvärdig försöksverksamhet med kommunalt inflytande och regionalt styre eller inte. Det är det som vi upprörs över, och jag förvånas över att ministern inte känner av de stämningarna i Västra Götaland.
Fru talman! Jag vill bara än en gång säga att här kommer ni att ha ett stort inflytande, precis som de andra i de andra länen. Ni kommer att ha ett större inflytande och större möjligheter än vad som var fallet i den gamla programperioden. Det är det som är själva poängen. Och än en gång, om jag får citera mig själv: Ni kommer att komma tillbaka med stor glädje för att se på den näringsminister som har gjort detta.

Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. Jag kan börja med citera en rubrik i Dagens Nyheter i dag: "'Borgerligheten fick rätt.' Inger Båvner har svängt i sin syn på privatiseringar". Många har en känsla av att man i framtiden kommer att ångra det beslut som Socialdemokraterna nyligen har fattat om privata inslag i vården. Häromdagen stod det i Vestmanlands Läns Tidning att det socialdemokratiska landstinget i Västmanland vill privatisera all röntgenverksamhet. Jag måste därför med anledning av det beslut som ni har fattat fråga vad som gäller. Det socialdemokratiska landstingsrådet Glenn Andersson säger i Vestmanlands Läns Tidning: Ja, detta är okej om det är bra för patienterna. Har han en felaktig inställning? Är det den dogmatiska syn som Socialdemokraterna nyligen bestämt sig för - att avvisa privat ägande inom sjukvården - som gäller?
Herr talman! Jag tror att Glenn Andersson sammanfattar vår uppfattning väldigt väl. Vi vill göra det som är rätt för patienterna - för alla patienter, i hela Sverige. Lars Leijonborgs problem består i att han delar ansvaret för utvecklingen i Stockholmsregionen med det privatiseringselände som systemskiftets folk i Stockholm har startat. Nu ser vi effekterna vad gäller pendeltågen och tunnelbanan. Snart är det sjukhusen som det kommer att handla om. Det finns ju bara en enda drivande kraft hos Folkpartiet och stödpartierna Moderaterna och Kristdemokraterna: att sälja ut och att privatisera. Vi utesluter självklart inte att vi har andra entreprenadformer än de kommunala men vi drivs inte ideologiskt, som Leijonborg, bort från den kommunalt producerade skolan och vården över till det privata, det vinstdrivande. Det är där skiljelinjen går. Vi vill inte sälja ut sjukhusen till börsnoterade aktiebolag. Vi tror att det öppnar för en helt ny sjukvård och en helt ny prioritering inom vården där det kommer att visa sig att det inte är behovet som styr utan penningen - ett samhälle, Lars Leijonborg, där marknadsvärdet blir större än människovärdet.
Herr talman! Statsministerns svar är helt ologiskt. Det hänger inte samman. Vi som bor här i regionen vet att kollektivtrafiken hade problem långt innan den blev privatiserad. Det var ju i själva verket därför den privatiserades. Vad statsministern nu säger är att det är okej att man privatiserar en röntgenavdelning. Tidigare har jag fått besked om att det är okej att privatisera dagkirurgi och att det är okej att privatisera patienthotell. Men när det här ligger i samma byggnad får man uppenbarligen inte privatisera alltihop. Jag frågar naturligtvis därför att jag är orolig för att er signal - det framgick av statsministerns svar - inte bara gäller sjukvården. Principen drabbar ju varenda privat tandläkarmottagning och varenda privat läkarmottagning. Det är därför som det är så viktigt att statsministern försöker reda ut logiken i Socialdemokraternas ställningstagande. Tyvärr finns det ingen logik.
Herr talman! Det finns visst en logik. Det handlar om principer, precis som Lars Leijonborg säger. Ytterst handlar det om vad det är för drivkrafter som ska ligga bakom verksamheten. Är det människors behov eller deras förmåga att betala? Det är klart att det fanns problem förut i kollektivtrafiken i Stockholm men ingen ska väl påstå att de kan jämföras med det elände som Leijonborg och de andra i den borgerliga majoriteten i Stockholm nu har snickrat ihop därför att man ville ha en privat lösning, därför att man trodde att det ideologiskt sett var bättre. Det är här som striden kommer att stå. Vi har ingen som helst tvekan att ibland använda entreprenader. Det har vi gjort under årtionden på en lång rad olika samhällsområden - men inte av ideologiska skäl, inte därför att det skulle vara bättre än med kommunen som huvudman. När vi ser att man börjar sälja ut det bäst skötta sjukhuset i Stockholm, S:t Göran, till bolag som finns på börsen för att det ska in under börsens avkastningskrav, öppnar man för någonting nytt i svensk vårdpolitik där behovet inte längre kommer att vara styrande, utan där förmågan att betala kommer att gälla. När drivkrafterna kommer bort resulterar det sedan ofta i ett elände, i ett moras, som vi nu ser ett exempel på i pendeltågseländet i Stockholm.
Herr talman! Låt oss för ett ögonblick stanna kvar vid pendeltågseländet. Det är ju så att stockholmarna svettas och svär över en situation där det över huvud taget inte fungerar. Både Socialdemokraterna och de nu styrande partierna i Stockholmsområdet bär ett stort ansvar. Jag vill, herr talman, fråga kommunikations och näringsministern vad han har gjort åt detta. Vilka initiativ har han tagit för att få ett grepp om situationen? Möjligen säger han att det är ett kommunalt och regionalt beslut men då har han fel. Herr talmannen vet bättre än många andra att Dennis är ett namn som förknippas med statlig inblandning i "hanteringen" där man ser brister. Vi vet alla att i Gamla stan passerar tågen genom kulturområden. Det gör hela frågan till ett nationellt intresse.
Herr talman! Jag skulle vilja börja med att anknyta till vad statsministern sade. Först och främst är det så att när man gör den typ av upphandlingar som gäller Citypendeln måste man utgå från medborgarintresset. Man måste utgå från att trafiken ska fungera, inte från att man kan tjäna en eller annan slant vid upphandlingen. Med utgångspunkt också i Centerpartiets allmänna uppfattning om det regionalpolitiska, dvs. att regionen själv ska bestämma, konstaterar jag att här har de borgerliga i landstinget faktiskt fattat beslut. Det är de som har ansvaret. Det är de som har att tillse att detta fungerar; det finns ingen annan.
Herr talman! Det där är inte sant. Kommunikationsministern vet, försiktigt uttryckt, att det finns en stark statlig inblandning, inte minst med en massa slantar i det som heter Södra länken. Det finns ett starkt riksintresse för att bevara Gamla stan med dess kulturvärden på ett sätt som alldeles uppenbart hänger samman - det måste ju näringsministern veta - med hur tåglinjen dras genom stan. Om jag gör en riktig tolkning av det som näringsministern säger, herr talman, så innebär det att han sitter och tittar på det som händer. Han ser att huvudstadens kollektiva trafik inte fungerar. Just i denna fråga - inte i alla andra frågor som hänger samman med trafiken i Stockholm; vägar som betalas med statliga pengar och annat - menar han att det inte finns skäl att ens kalla in en gemensam kommitté, statlig, regional eller kommunal, för att åtminstone få en uppfattning om vad som händer. Kan inte ministern svara på frågan om han har tagit något initiativ i frågan?
Herr talman! Det har jag gjort. Jag för en dialog. Det är faktiskt så att staten inte gjort denna upphandling utan landstinget, den regionala trafiken som gjort det. Det är också de som har ansvaret för Citypendeln och pendeltrafiken. Det borde Lennart Daléus känna till. Jag har mitt ansvar. När jag ser vad som sker låter jag mig självklart informeras och kommer möjligen att behöva ta ett initiativ. Nu är det så att här har man gjort en upphandling. Man har ansvaret över denna trafik. Då får man också se till att man reder ut den.
Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. Vi har nyligen fått en rapport om att var fjärde elev i grundskolan inte når de kunskapsmål som vi nationellt har satt upp. För ett år sedan var det var femte elev. Det här är mycket alarmerande resultat. Riksdagens revisorer har unisont krävt ett antal åtgärder. Skolverket har nu efterlyst en nationell handlingsplan för att ta itu med den alarmerande utvecklingen.
Herr talman! Det är en viktig fråga som Beatrice Ask tar upp. Regeringen har på inget sätt varit inaktiv. Vi har presenterat ett tiopunktersprogram för att höja och hävda kvaliteten i grundskolan. En inspektionsnämnd har inrättats under Skolverket. Läraryrket utvecklas med hjälp av fortbildning. Vi har en ny nationell skolledarutbildning som införs. Vi har en nationell provbank som byggs upp. Vi ska förbättra kunskaperna i naturvetenskap, teknik och miljö och i andra yrkesämnen. Vi ska ge kulturen en viktigare roll i skolan. Vi ska öppna skolan för arbetslivet. Vi ska införa gymnasiexamen, och vi ska se till att ett IT-program för skolan genomförs brett. Det är ett tiopunktersprogram, lanserat och finansierat. Jag gläder mig nu åt att Skolverket börjar att aktivt delta i debatten om resultaten som nås i skolan. En förutsättning för den stora reform som vi har genomfört med ett decentraliserat ansvar, ofta i kommunerna, för skolans verksamhet har varit att vi också ska en utvärdering och en uppföljning, kontroll, som Skolverket ska stå för. Där menar jag att vi ska lägga ned mer resurser, mer tid och mer arbete inte minst vad gäller metodutveckling.
Herr talman! Det är utmärkt. Men de åtgärder som statsministern redovisar är mycket långsiktiga. Vi har en krissituation när var fjärde elev just nu inte når de nationella målen. Det krävs faktiskt ganska snabba och resoluta tag för att ta itu med detta. Vi kan inte hoppas på en bättre lärarutbildning om fem år, utan vi måste göra något nu. Det är det Skolverket efterlyser. Jag vill veta: Avser regeringen att komma med några förslag som gör att föräldrar får veta hur det står till med deras barn? Kommer man att ställa hårdare krav på åtgärdsprogram? Kommer man att kräva att de åtta av tio kommuner som inte genomför kvalitetsredovisningar faktiskt gör det och sätta kraft bakom orden?
Herr talman! Dessa krav finns faktiskt redan ställda, Beatrice Ask, på kommunerna. De lever inte upp till dem. Det är illa, och det ska naturligtvis inte accepteras. För att se till att kommunerna lever upp till kraven har vi en statlig skoladministration, Skolverket. Om det inte har tillräckliga resurser och inte har tillräckligt författningsstöd ska vi självklart skärpa kraven. Sedan ska vi komma ihåg en sak. Man förändrar inte kvaliteten i ett skolsystem genom att kommendera fram det. De som ytterst bär kvaliteten i skolsystemet kommer att vara och är naturligtvis våra lärare. Där handlar det om att se till att de får bra arbetsvillkor, vettiga resurser, bra material att arbeta med och naturligtvis också tydliga läroplaner. Allt det där tror jag går att få på plats, och det är på plats. Men ingen ska dölja att vi de senaste åren haft bekymmer inte minst till följd av den stora ekonomiska kris som landet har varit i och som har drabbat den offentliga sektorn hårt, inte minst den del av den offentliga sektorn som skolan utgör.
Herr talman! Jag ställer min fråga till näringsministern. Sedan nyår är en nedsättning av arbetsgivaravgiften borttagen från tillverkande företag i Norrlands inland med anledning av EU-direktiv. Det upplevs som lite plågsamt i delar av landet där bristen på arbetstillfällen är akut. Vartenda förlorat arbetstillfälle ger mycket dystra signaler och förstärker den hotbild som är verklighet i stora delar av Norrlands inland. Företagare och skilda organisationer har under de senaste dagarna uttryckt en viss desperation över denna höjning av arbetsgivaravgiften. Naturligtvis är det också ett uttryck för en samlad bild av situationen, där 2-procentiga befolkningsminskningar årligen i stora delar av inlandet är en verklighet. Min fråga till ministern är sålunda: På vilket sätt har ministern för avsikt att agera med anledning av den aktuella höjningen av arbetsgivaravgiften i stödområde 1?
Herr talman! Får jag börja med att säga att detta är ett av EU:s statsstödsregler. Det här företagsstödet infördes redan 1983, ett nationellt företagsstöd, innebärande att man sänker arbetsgivaravgiften med 8 % i de här icke så tätt befolkade, glesbefolkade, norra områdena i Sverige. Bakgrunden till detta är att när den dåvarande borgerliga regeringen förhandlade om medlemskap missade man den svenska reformen. Vad vi nu gör är att vi förhandlar med EU. Därför betalas den inte ut. Min ambition är att det här ändock ska kunna gälla för tjänsteproducerande företag. Men detta är alltså en del i EU:s statsstödsregler. Därtill vill jag säga att det är kopplat till varuproducerande företag som har transportstöd. Då kan man inte ha både detta och transportstöd. Om inte detta lyckas kommer vi självklart att från regeringens sida försöka hitta andra former för att hjälpa dessa företag.

Herr talman! Det är naturligtvis väldigt viktigt att asylsökandes rättssäkerhet upprätthålls och att legitimiteten i myndigheternas hantering är väldigt god. Jag vill ändå, trots Margareta Anderssons fråga, mena att den är väldigt god. Vi har myndigheter som utifrån den lagstiftning som vi har beslutat om här i riksdagen gör grundliga utredningar och fattar sina beslut därefter. Som Margareta Andersson säkert känner till är vi nu inne i en process där vi vill utöka möjligheterna till rättssäkerhet och legitimitet. Vi har haft en utredning som har tittat på detta. Vi har haft ett ordentligt remissförfarande. Nu bereds ärendet vidare i Regeringskansliet. Det handlar alltså om en ny instansoch processordning, allt i syfte att öka legitimiteten och rättssäkerheten för de asylsökande.

Herr talman! En folkomröstning kan bli aktuell i samband med att EMU-frågan slutligt ska avgöras. Inför den senaste folkomröstningen om vårt medlemskap i EU fick ja och nej-sidorna vardera ca 25 Vad om inte har redovisats och som medborgarna därför inte har en aning om är att ja-sidan därutöver erhöll ca 800-900 miljoner från näringslivet. Statsvetenskapliga institutionen i Stockholm konstaterar att det inte har gjorts någon offentlig utredning av hur kampanjresurserna fördelades. Därför kan man säga att folkomröstningen var en parodi på demokratiska spelregler. Jag vill nu fråga:
Herr talman! Det är en viktig fråga som Björn von der Esch tar upp. Nu kan jag inte bekräfta det påstående som han gör, men jag håller inte för uteslutet att det fanns väsentligt större resurser bakom ja-sidan i den folkomröstningen än vad det fanns bakom nejsidan, åtminstone uttryckt i ekonomiska medel. Men när man granskar hur valrörelsen speglades i medierna och hur informationen gick ut så var det väl rätt låg verkningsgrad på näringslivets pengar vid den folkomröstningskampanjen. Detta finns det anledning att reflektera över. Jag har all anledning att välkomna en debatt om både hur folkomröstningskampanjer finansieras och hur partiers valrörelser finansieras. Det är en öppenhet som vi alla i denna kammare bör bejaka. Vi bör gemensamt fundera på hur det här ska gå till framöver. Jag tycker att den folkomröstning som vi ska ha om EMU så småningom - om vi väljer den modellen för att fatta beslut - mycket väl kan vara en startpunkt för ett nytt sätt att redovisa kampanjpengar. Det har jag ingenting emot.

Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. Den handlar om invandringspolitiken och jag ställer den med anledning av en intervju i Expressen i söndags. Statsministern säger där: "Det är klart att vi under vissa tider haft en alltför stor och till stora delar misskött invandringspolitik." Jag förstår att Göran Persson då menar början av 90-talet under borgerliga perioden. Sedan korrigerades detta, och vi förstår att det handlar om att man inte kan ta emot så stora grupper. Nu har vi en befolkningssituation i landet som är prekär. Det förutskickas minskningar och annat. Sverige har egentligen haft en för liten invandring, menar jag. Nu vill jag fråga: Är statsminister för en mer generös invandringspolitik? Delar statsministern synen på att invandrare och flyktingar är positiva resurser för vårt samhälle, inte en belastning?
Herr talman! På den sista frågan är mitt svar definitivt ett ja. Den första frågan om vår invandringspolitik vill jag svara på i ett vidare perspektiv. Vi har en erfarenhet från 90-talet då vi inte var bra vid mottagandet av de människor som kom till vårt land. De hade ett skyddsbehov. Vi tog vårt ansvar - det är jag stolt över - men det var på ett sätt som nu i efterhand har visat sig inte alltid höll den kvalitet som vi skulle ha önskat. De massflyktsituationer som vi upplevde på 90 talet är ju också någonting som det är angeläget för oss att lyfta fram som diskussion inom Europaunionen och där se till att vi alla är med och tar ansvar för människor som är i nöd. Det blir säkert en av de frågor som kommer att diskuteras djupast under de närmaste åren. Om alla länder i Europa skulle ha samma inställning i dessa frågor som Sverige har skulle vi ha en mycket bättre situation och leva i ett mycket generösare och mer solidariskt Europa. Där är Europaunionen vårt instrument, Per Lager, och det ska vi försöka att använda oss av.
Herr talman! Kan jag tolka statsministerns svar som att regeringen är för en generös invandrings och flyktingpolitik? Men jag undrar hur man ska göra mottagandet bättre, eftersom det tydligen ska avgöra asylrätten och principerna kring den. Det ligger nu ett regeringsförslag om krigsflyktingar som går på tvärs mot de integrationssträvanden som vi har i övrigt i landet. Frågan är om inte en sådan restriktivitet kan vara ett brott mot Genèvekonventionen. Här har socialdemokraterna stöd av moderaterna för att genomföra en sådan politik.
Herr talman! Asylrätten är okränkbar. Den är av ingen i denna kammare ifrågasatt. Det skulle förvåna mig utomordentligt mycket. Sådana massflyktsituationer som vi har upplevt måste hanteras bättre av oss gemensamt i Europa. Där är Sverige beredd att ta sitt ansvar. Att beskriva Sverige i dessa sammanhang som ett land som inte är generöst, som inte har en inställning som är öppen och präglad av att vi vill vara solidariska är felaktigt. Sedan har vi också anledning att av och till diskutera hur vi beter oss, hur pass framgångsrika vi är. En sådan diskussion förs ständigt. Vi kommer inte att medverka till någon kränkning av asylrätten eller att vi beskrivs som ett land som inte är generöst i dessa avseenden. Det är vår tradition, och den ska vi hålla fast vid.
Herr talman! Jag vill rikta min fråga till statsrådet I slutet av förra året ställde jag en fråga till utrikesminister Anna Lindh om de homosexuellas situation i Uganda. Sedan dess har statsrådet Klingvall hunnit att besöka Uganda. I sitt svar sade utrikesminister Anna Lindh bl.a. att vid alla de bilaterala kontakter som Sverige skulle ta med Uganda skulle Sverige påtala de problem som Ugandas president har utsatt de homosexuella för. Togs det under statsrådets besök i Uganda några sådana kontakter med statsledningen där?

Herr talman! Då undrar jag givetvis vad det var som statsrådet Klingvall fick möjlighet att belysa för statsledningen i Uganda kring de homosexuellas problemsituation där.
Herr talman! Vid de samtal som fördes påtalades naturligtvis den situation som vi - enligt den kunskap som vi har - har uppfattat finns i Uganda för den här gruppen.
Herr talman! Jag vill vända mig till statsrådet Messing eftersom det är hon som har ansvar för integrationsfrågor i regeringen. Med tanke på hur situationen ser ut för elever med invandrarbakgrund undrar jag vilka initiativ som statsrådet förbereder med anledning av den situation som nu har redovisats, att en av sex elever med invandrarbakgrund inte uppnår betyget Godkänd i svenska 2 eller att fyra av tio gymnasieelever med invandrarbakgrund hoppar av sina gymnasiestudier. Sådan är situationen, statsrådet Messing. Vilka åtgärder tänker ni vidta?
Herr talman! Vi har konkreta förslag till åtgärder. Just nu håller vi på att träffa avtal med sju kommuner i våra tre största städer. Vi avsätter 1,9 miljarder kronor för att utveckla olika bostadsområden och skolor som finns i dessa kommuner. En majoritet av dessa 1,9 miljarder kronor går till barn och ungdomar. Vi börjar med att satsa på språkförskolor för alla treåringar. Vi satsar på extra lärare i förskolan. Vi satsar på mindre klasser i grundskolan. Och vi satsar på extra stöd i yrkesvalet när man läser vidare till gymnasiet. Vi tillsätter dessutom extra pedagoger som komplement till de ordinarie lärare som finns. Det är konkreta åtgärder som syftar till att minska segregationen, öka möjligheterna för alla barn och ungdomar i vårt land att ta till sig den utbildning och den kunskap som finns och att då självklart som en följd av detta också bryta den segregation som vi ännu i dag har på vår arbetsmarknad.
Herr talman! Segregationen är ett resultat av den förda politik som vi har sett. Och jag ställer mig då väldigt undrande till att statsrådet i sitt svar konstaterar att det som hon har redovisat är åtgärder som syftar till att hjälpa alla barn i Sverige med invandrarbakgrund när redovisningen handlade om sju kommuner. Vi har 289 kommuner i det här landet. Vore det inte bättre att då redovisa en nationell handlingsplan syftande till att komma till rätta med de problem som nu finns i skolan? Nu fokuserade statsrådet i mycket stor utsträckning på förskolan, och det kan i och för sig ha sitt värde. Men vi ser mängder av elever som inte har något ordentligt språk i dag i skolan. Det handlar då om att ta fram alternativ. Det handlar om att ge ett utrymme för de skolor som är bra att växa. Det handlar om att olika skolor ska ha möjlighet att redovisa vad de är bra på, så att även elever med invandrarbakgrund kan välja skola.
Herr talman! Om Tomas Högström verkligen menar det han sade, nämligen att segregationen är en följd av den politik som vi har fört så ställer jag mig frågande till att just Tomas Högström röstade nej till den satsning på 1,9 miljarder kronor som vi nu gör och nej till en skarpare lag mot diskriminering än som finns på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden och på många andra områden. Varför gör han det, om vi kan vara överens om att det finns en segregation och att det krävs politiska åtgärder för att ändra detta? Den frågan får vi kanske komma tillbaka till senare. Det nationella handlingsprogrammet för att se till att alla barn och ungdomar i våra skolor tar till sig den kunskap och den undervisning som vi menar att alla barn har rätt till har statsministern redan redogjort för. Och skälet till att vi nu skriver ett avtal med de sju kommunerna är att segregationen i dessa kommuner är som störst i landet. Där finns också en majoritet av de människor som har invandrat till Sverige. Många av de barn som nu får del av satsningen är födda i vårt land men bor i områden och är uppväxta i miljöer där man fortfarande inte har fått chansen att ta till sig det svenska språket. Dessa barn behöver extra stöd och hjälp. Den hjälpen får de nu via mera pengar, via skarpare lagar och via mer av politiska beslut.
Herr talman! Jag har i tre interpellationsdebatter denna vinter till lika många statsråd aktualiserat frågan om hur vi får en svart arbetsmarknad vit. Därför vill jag gärna ställa frågan till en tidigare finansminister. I går kväll kunde vi i TV-rutan se ett häftigt utspel. Det var statliga Riksskatteverket som slog larm om en stor och växande svart arbetsmarknad och krävde åtgärder. Man säger att denna snart är ohanterlig. Man talar om att detta gäller många områden, men man pekar på två, byggsektorn och hemtjänstsektorn. Och det handlar förmodligen inte om 20 miljarder utan om 40 miljarder, dvs. i samma storleksordning som försvarsbudgeten eller som utgifterna för alla arbetslösa. Herr talman! På något sätt känns det besvärande att vi talar så väl om nyföretagande och småföretagande. Och bemanningsföretag växer och efterfrågas. Många är seriösa, och ofta är det kvinnor i ledningen. Men ändå är hindren så många för att bredda den arbetsmarknad som ska bära upp svenskt näringsliv framöver. Min fråga är: Är regeringen nu beredd att sätta högsta fart för att lösa de frågor som hindrar en växande tjänstesektor?
Herr talman! Om Elver Jonsson tror att svaret på frågan ska vara att vi ska ta bort skatterna på tjänstesektorn så har vi inte samma uppfattning. Jag tror inte att man ska lösa problemet med svartjobb i ekonomin genom att drastiskt sänka skatter. Detta problem finns också i andra länders ekonomier där man har betydligt lägre skatter än man har i Sverige. Om vi nu börjar drivas av människor som går utanför regelverken till att ta bort våra skatteintäkter har vi snart ett förfärligt Sverige med bara den starkes rätt. Det är den andra vägen som vi måste gå. Skattemyndigheterna måste ha resurser. Jag och regeringen har aviserat att vi vill ge dem mer resurser för att hävda sin uppgift. Vi måste också, Elver Jonsson och jag, tydligare och oftare tala om sambandet mellan vad vi får för våra skattepengar och vikten av att betala dem. Sverige är ett av de få länder som inte har drivit kampanjer från skattemyndigheternas sida om just skattemoralen. Låt oss göra det gemensamt, Elver Jonsson, och inte backa undan med den enkla lösningen och tro att det är sänkta skatter som löser problemet. Då drivs vi ned till noll i skatt, och då har vi djungelns lag etablerad.
Herr talman! Jag är överens med statsministern om att vi behöver bekämpa den svarta arbetsmarknaden och den sjunkande skattemoralen. Och jag ställer inte heller upp på den enkla lösningen att bara sänka skatter. Men vad vi framför allt behöver är ju en breddad skattebas, och den får vi genom att fler kommer i jobb. Då är vi ju framme vid den punkten att vi måste fråga hur vi hjälper nya småföretag att komma i gång. Och som jag sade har dessa företag ofta kvinnor i spetsen. Det är seriösa företag som vill göra en insats men där det finns svårigheter. Statsministern nämner andra länder, och vi har ju vårt grannland Finland som har en helt annan modell, nämligen att man har en avdragsrätt som gör att vanliga människor kan efterfråga t.ex. hushållsnära tjänster och som inte minst kvinnor på arbetsmarknaden skulle få glädje av. Därför tror jag att det är viktigt att komma fram med detta. Jag vet att regeringen har slitit med frågan. Men jag önskar att regeringen skulle nå framgång i den meningen att den kom till en ståndpunkt då det kunde hända saker här. Dessa tjänster är nämligen efterfrågade och måste få sin chans. Vi får ju inte glömma bort att de som befinner sig på denna svarta marknad saknar både möjligheter till sjukpenning och pensionspoäng. Och det är inte bra vare sig för skattemoralen eller arbetsmoralen.
Herr talman! Det sista är viktigt. De som arbetar i den svarta sektorn är ofta utan skydd, och många är kvinnor, ofta med den bakgrunden att de har kommit till Sverige från ett annat land. Det är en hemsk klassituation som håller på att utvecklas. Den har vi anledning att gemensamt bekämpa. Men jag varnar för lösningen att ta bort skatterna och därmed tro att man gör det hela så att säga i den meningen ogjort. Sedan kan vi hjälpas åt, Elver Jonsson och jag, Folkpartiet och Socialdemokraterna och andra konstruktiva krafter, att faktiskt argumentera för att alla ska vara med och betala sin skatt till en gemensam sektor som är så viktig för oss. Jag tror också att vi ska tänka ytterligare en tanke omkring det som Elver Jonsson tar upp. Jag är inte så alldeles säker på att vi nu ska stimulera en framväxt av hushållsnära tjänster, särskilt mot den bakgrunden att vi står inför en arbetskraftsbrist. Fundera ett ögonblick på, Elver Jonsson, om det är klokt av oss att med skattepengar nu subventionera tillväxten i en privat tjänstesektor som kommer att vända sig till de bäst bemedlade när vi samtidigt har jättelika problem med personalrekryteringen till äldreomsorgen och vården.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Ulrica Messing angående invandrarungdomars situation. Vi har redan tidigare i dag varit inne på detta. Tomas Högström ställde frågor och tyckte att Ulrica Messing på ett bra sätt redogjorde för regeringens strategi. Men det är en sak som man glömmer i sammanhanget, och det är att det inte bara handlar om pengar och resurser utan att det även handlar om att invandrarna bara träffar varandra. Det är en otroligt stor andel i skolorna som är invandrare. Det är lite grann som en charterresa till Spanien. Man väljer ju inte en charterresa till Spanien om man vill lära sig spanska, utan då väljer man ju en annan form för att lära sig språket, eftersom man träffar i stort bara svenskar på charterresan. Det är lite på samma sätt med invandrarna, speciellt i segregerade städer som Malmö, där de hör svenska i stort sett bara från sin lärare på lektionstid. På rasterna talar de sitt hemspråk, och detsamma gäller hemma med familjen. Därför skulle jag vilja fråga om Ulrica Messing kan tänka sig en ändrad områdesindelning för skolorna, så att invandrarna aldrig ska vara i majoritet och så att dessa problem inte permanentas. Detta förslag har ju kommit från Danmark. Språket är ju nyckeln. Om man inte kan svenska språket får man inte heller bra betyg i de andra ämnena.
Herr talman! Det här är en svår fråga. Jag är inte beredd att i dag minska möjligheterna för enskilda föräldrar och för barn att välja den skola man ska gå i. Det är mycket som styr våra olika val av skola. Ett tungt vägande skäl för alla föräldrar när man väljer skola till sina barn är närheten. Man vill inte att barnen ska gå en lång väg till skolan. Ett annat tungt skäl är om ifall man är förvissad om att ens barn får den kunskap och den utbildning som man vill att de ska ha. Den dag föräldrar tror att deras barn inte kan få den kunskapen i den närmaste skolan väljer man en skola lite längre bort. Jag vill börja i den änden att stärka de skolor som finns i våra mest utsatta bostadsområden. Jag vill satsa pengar på lärartäthet, miljö, stödundervisning, materialet och mycket annat för att se till att undervisningen där blir så bra att det aldrig finns skäl att välja bort den skolan utan snarare det omvända, att man väljer att gå till just den skolan. Vi ska stödja eleverna där så att de kan behålla närheten, så att de kan gå på en skola i närheten av det bostadsområde där de bor.
Herr talman! Jag förstår att detta är ett drastiskt steg därför att det riskerar att inskränka familjernas egna önskemål. Men jag tror ändå att på sikt måste man nog försöka se till att en majoritet inte är invandrare. Det bästa vore naturligtvis om städerna inte vore så segregerade utan att det bodde en blandning mellan svenskar och invandrare där så att det också blev blandade skolor. Man ska inte släppa den här frågan, för jag tror att ett av huvudproblemen är att ungdomarna inte behärskar språket. Därmed riskerar situationen att permanentas när generation efter generation växer in i ett utanförskap.
Herr talman! Jag tror att vi kan vara överens om att en viktig förutsättning för att lyckas med integration är just möten mellan människor, mellan olika kulturer och traditioner och mellan människor i olika åldrar. Det bästa sättet att mötas för oss vuxna är på arbetsmarknaden. Via starkare lagar mot diskriminering, via kompletterande utbildningar, via en minskning av de fördomar och attityder som vi vet fortfarande finns mot många människor med utländsk bakgrund kan vi få ut de resurser som de i dag företräder på arbetsmarknaden. Kan människorna få ett jobb, kommer man bort från ett bidragsberoende, har man en lön som gör att man kan göra egna medvetna val, kan man söka sig till andra bostadsområden, kan man prata det svenska språket - då för man också med sig det hem till sina barn. Om vi kommer bort från den bostadssegregation vi ser i dag kommer det också att ge resultat när det gäller den segregation vi kan se på våra skolor. Jag delar Hillevi Larssons uppfattning att det är oroväckande och ett stort problem att det föds barn i Sverige i dag som börjar i förskoleverksamheten och som inte kan det svenska språket. De behöver vårt stöd nu via de extra pengar som vi har avsatt.
Herr talman! Jag har en fråga till justitieministern. Riksdagen har ju av regeringen beställt förslag om ägarlägenheter. Detta skedde redan i mars 1999. Jag undrar: Hur fortskrider arbetet med den här beställningen, och när kommer förslaget?
Herr talman! Jag utgår från att frågan gäller när direktiv till utredningen kommer. Förslaget lär nog dröja några år, skulle jag tro. Vi arbetar på direktiven. Jag räknar med att regeringen kan fatta beslut om direktiven inom någon månad, i varje fall nu under våren.
Herr talman! Efter elva månader är det mer än rimligt, tycker jag, att införandet av ägarlägenheter snarast blir verklighet. Det är viktigt att man på den svenska bostadsmarknaden också har ägarlägenheter så att människor som efterfrågar den formen av boende har den möjligheten. Jag uppmanar verkligen regeringen att påskynda arbetet så att direktiven snarast blir klara. Den här frågan har flera av oss i riksdagen ställt. Man har sagt att ärendet bereds, att det är fortsatt beredning. Jag undrar: Ska det verkligen dröja två år? Det tycker jag är alldeles för lång tid. Det här skulle man kunna klara av mycket snabbare.
Herr talman! Utredningens uppdrag blir naturligtvis att utreda frågan om ägarlägenheter. Huruvida det blir ett förslag om ägarlägenheter vet vi ännu inte. Det återstår att se.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en fråga med statsrådet Messing som handlar om idrott och folkhälsa. Under i stort sett hela 90-talet har vi fått rapporter om att folkhälsan blir sämre på grund av att folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet rör sig allt mindre. Det är larmrapporter från forskare, läkare och skolledare. Vi kan redan i dag se hur idrotten trängs tillbaka steg för i steg i skolan, och nu planerar man en ytterligare minskning till hösten. Jag är alldeles övertygad om att statsrådet delar min uppfattning om att det här underminerar grunden för en vital folkhälsa. Den här veckan kör man en serie i TV som TV sporten har gjort där man visar på vilka konsekvenser det får att ungdomar rör sig allt mindre.
Herr talman! När det gäller att stimulera och underlätta för idrottandet i största allmänhet har vi gjort flera konkreta saker. Vi presenterade i våras en ny idrottspolitik. Det var första gången på 30 år som vi slog fast en politik just för idrotten som är vår största folkrörelse. I samband med det dubblerade vi det lokala aktivitetsstödet till barn och ungdomsverksamhet. Skälen till det var flera. Det ena var att vi inte vill att de lokala klubbarna ska ta ut så höga avgifter att barnfamiljer inte har råd att låta sina barn idrotta. Det andra var just det som Sven Bergström pekar på, att vi ser rapporter om att alltfler barn inte är aktiva och att vi vill stötta det engagemanget. När det gäller idrotten i skolan lade vi tillbaka idrottstimmar i timplanen för några år sedan. I dag finns det också möjligheter att välja idrott som fritt val. Men det räcker inte med den organiserade idrotten i skolan. I den idrottspolitiska propositionen underströk vi också vikten av att underlätta för spontan lek och spontan aktivitet på skolgården, i bostadsområden och på andra områden. Vi har utökat samarbete mellan främjandeorganisationerna och kommunförbundet när det gäller att samarbeta kring friluftsdagar, och det arbetet är vi alldeles i början av.
Herr talman! Jag är övertygad om att statsrådet, liksom jag, har en god vilja att göra något åt det här. En ny idrottspolitik är jättebra. Problemet är att vi riskerar att få ett A och B-lag bland våra skolungdomar. Många satsar aktivt, tävlar och är med i klubbar, medan en allt större och växande grupp inte gör särskilt mycket alls. Det är däri problemet ligger. Nu tar man bort idrottsämnet som obligatorisk B kurs på natur och samhällsvetenskapsprogrammen i höst. Det är ytterligare ett steg mot att bara de som är riktigt aktiva och intresserade blir med i det här, medan de som inte är det hamnar framför datorn och blir alltmer stillasittande med stora konsekvenser för folkhälsan på lång sikt. Det här borde bekymra Ulrica Messing rätt ordentligt. Hon kan inte bara hänvisa till en ny idrottspolitik. Vi måste få ett aktivt medvetande om detta i skolan. När jag pratar med idrottslärarna hemma i Hudiksvall är de oerhört bekymrade för att eleverna blir allt mindre fysiskt aktiva.
Herr talman! När det gäller idrottstimmarna i skolan har det tidigare på gymnasienivå varierat hur mycket idrott man har fått beroende på vilken linje man har gått. I och med det förslag som skolministern nu har lagt fram blir skillnaden mindre. En majoritet av gymnasieeleverna får mer idrott medan en del program får lite mindre. Det betyder att en majoritet av alla som går på gymnasiet från och med hösten kommer att få röra sig mer på schemalagd tid. Men jag tycker inte att det räcker heller. Jag vill att idrottsrörelsen ska in i skolan och samarbeta mera. Man kan även på andra lektioner och andra timmar använda sig av rörelse och aktivitet på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Också i det övriga samhället kan vi utöka samarbetet mellan t.ex. idrottsrörelsen och kommunen. Det kan gälla plan och byggfrågor, planering av gång och cykelbanor och mycket annat. På så sätt får var och en av oss i det dagliga livet lättare att röra på sig och vi kan se till att folkhälsan inte blir en klassfråga.
Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. I statsministerns bok Den som är satt i skuld är icke fri skriver ministern: Jag växte upp i en tid då människors tandhälsa fortfarande var ett klassmärke. De med gott om pengar gick regelbundet till tandläkaren och kunde därför för det mesta behålla sina tänder. Så var det då, och tyvärr verkar det som om den tiden delvis är på väg tillbaka. Hur många som inte går till tandläkaren fast de behöver det finns det ingen undersökning om, men vittnesmålen från dem som har fått avslag hos socialförvaltningen på en begäran om att få hjälp med att laga sina tänder blir fler och fler, och det är oroväckande. Min fråga till statsministern blir: Är det inte risk för att tandstatusen blir en klassfråga igen, om ingenting görs?
Herr talman! Det finns en sådan risk, och det vore naturligtvis fruktansvärt om vi skulle komma tillbaka till den tid då ett leende avslöjade vilken uppväxtmiljö man hade haft. Detta är något som vi har arbetat bort. Vi har målmedvetet satsat på barn och ungdom. Vi tillhör en generation som har en god status på våra tänder, mycket därför att vi har fått en bra tandhälsovård i skolan och har haft fri tandvård, genom Folktandvården eller på annat sätt, under vår uppväxttid. Vi prövar just nu en ny tandvårdsförsäkring, och vi har nyligen, som frågeställaren mycket väl vet, satsat ytterligare en halv miljard kronor på den försäkringen. Vi följer det här mycket noga. Vi är på intet sätt lugna, och vi har ingen som helst ambition att halka tillbaka i ett läge där vi återigen börjar få se det här klassmärket träda fram. Det är en tid som ska ligga bakom oss.
Herr talman! Det system som vi har i dag liknar mycket det som man har haft under en längre tid i Danmark, och man kan se påvisbara skillnader i tandstatus mellan det danska och det svenska folket. Jag är väldigt orolig för utvecklingen på detta område. Frågan är väl om man inte måste se detta som en del av sjukvården och långsiktigt få ett annat system, som mer liknar den konstruktion med patientavgifter som vi har inom sjukvården. Visserligen är det här en mycket kostsam fråga, men det gäller ett långsiktigt projekt. Frågan är om fortsatta skattesänkningar är viktigare än att täppa till revor i det trygghetssystem som vi har. Vilken väg väljer statsministern?
Herr talman! Jag tror att just den modell som Owe Hellberg nu talade om kostar 8 miljarder eller kanske upp till 10 miljarder kronor att leva upp till. Det är alltså inga små sociala reformer som vi talar om. Det finns nog - låt mig säga så - mera begåvade sätt att åstadkomma goda resultat än med denna stora och breda reform. Det kan finnas särskilt illa utsatta grupper som kan täckas på ett sådant sätt att man klarar sociala bekymmer. Jag tror vidare inte att vi ska ställa de skattesänkningar som vi nu har genomfört för vanliga löntagare emot den här typen av sociala reformer. Jag menar också att vi när vi diskuterar ytterligare åtaganden om sociala utgifter ska ta in i bilden det som Långtidsutredningen nu har pekat på, nämligen våra långsiktiga förutsättningar att klara välfärdssamhället med tanke på den arbetskraft som vi har totalt sett. Att nu bygga ut det ytterligare kan skapa en situation som gör att vi om några år ställs inför nya sparprogram. Om valet står mellan att satsa ytterligare resurser och att acceptera en utveckling där tandstatusen blir ett klassmärke, kommer vi naturligtvis att välja resursvägen, men låt oss först se hur utvecklingen blir.
Herr talman! 100 000 svenska barn är i dag mobbade i våra skolor. De kränks, de får lära sig att de inte duger, att de saknar värde. Deras självbild påverkas ofta för hela livet. Mobbningen ligger bakom psykosomatiska sjukdomar och t.o.m. självmord. Inte minst är det så att den som är rädd inte kan lära. De här barnen har föräldrar, syskon och far och morföräldrar. Kanske är en halv miljon svenskar löpande påverkade av mobbningen. Den är ett av de största hälsoproblemen bland barn och ungdomar. Det är inte försvarbart att vi ålägger barn att vistas i en miljö där vi inte kan garantera deras säkerhet.
Herr talman! Detta är en så viktig fråga att man inte behöver ha en bakgrund som skolminister för att reflektera över den. Det räcker med att vara förälder, att vara engagerad vuxen och att förstå vad framtiden egentligen är, att den är våra barn och ungdomar. Mobbning är något som förekommer inte bara i skolan. Detta fenomen finns i hela samhället. Jag skulle t.o.m. tro att det finns här i riksdagen och människor emellan, i grupper och på arbetsplatser. I skolan har vi ett speciellt ansvar, och vi har också reglerat detta i tydliga uttalanden och förordningar. Dessa sätter både lärare och skolledningar och ytterst efter domstolsutslag också kommunerna i en situation där de har ansvar för att se till att åtgärder mot mobbning vidtas. Jag tror inte att det här är en resursfråga. Jag tror att det är en fråga om tydlighet, krav och civilkurage. Det gäller att människor som jag, frågeställaren och andra ställer sig upp och säger: Nu räcker det. Nu går vi inte längre. Du har inte rätt att förtrycka. Den attityden, brett uttryckt i hela samhället, har vi alla ett gemensamt ansvar för. Om det sedan finns luckor och brister i lagstiftning och regelverk, ska vi naturligtvis täppa till dem.
Herr talman! Jag gläds åt statsministerns tydlighet. Problemet är bara att det finns ett antal luckor just av det slag som statsministern talar om. Skolan lever inte upp till sina åtaganden, kommunen lever inte upp till sina åtaganden, och inte heller utbildningen av lärare och rektorer svarar mot de krav som man skulle kunna ställa. Problemet är att skolministern hittills inte har vidtagit ytterligare åtgärder och inte heller är beredd att vidta ytterligare åtgärder. Då står än en gång verkligheten, där 100 000 barn mobbas, mot en politisk verklighet där inte tillräckligt händer. Låt mig också lägga till att det finns en stark koppling mellan mobbningen i skolor och våldet på gator och torg, som justitieministerna ansvarar för. Kanske har den som polisen träffar utanför McDonalds en sen fredagkväll börjat ge sig på andra redan någon gång tidigare i skolan. Skolan och vi alla har inte tillräckligt tidigt och tydligt gripit in för att sätta stopp för en sådan karriär, som då kan urarta. Det är alltså väldigt viktigt med både tydliga och tidiga åtgärder. Det finns ett antal punkter som behöver åtgärdas framöver. Jag hoppas att regeringen som helhet är beredd att vara med om att vidta de åtgärderna för barnens bästa.
Herr talman! Det görs faktiskt väldigt mycket. Jag tror att det är en farlig fälla som frågeställaren lägger ut när han säger att det är skolministerns ansvar. Det är klart att regering och riksdag ska ta beslut, men det är också Sten Tolgfors ansvar som enskild individ. Det är mitt ansvar både som förälder och som vuxen att i ett samhälle som vill kalla sig öppet och civiliserat ingripa när jag ser den här typen av förtryck, där man sätter sig över att människor har lika rätt och lika värde. Sådant kan man aldrig kommendera fram. Det går att med lagstiftning ge en ram för det och att med förordningar ge kraft åt det, men ytterst handlar det faktiskt om den anda, den sammanhållning och den hållning som finns i ett samhälle. Jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga med att göra detta till enkel partipolitik. Vi ska höja oss över denna och se till det större som förenar oss, nämligen kampen för allas lika rätt och lika värde.
Herr talman! Jag vill rikta min fråga till näringsministern. I Sverige har vi lagt ned förhållandevis ren, miljövänlig och säker elkraftsproduktion, vilket har lett till ett starkt importberoende av el som till stor del består av dansk kolkraft, med mycket stor miljöpåverkan som följd. Vid stängningen av kärnkraftsreaktorn i Barsebäck kompenserades Vattenfall med skattemedel. Det statligt ägda Vattenfall har nu köpt kärnkraftverk i Tyskland och kolkraftverk i Polen, verk med mycket större risker och katastrofala miljöeffekter. Min fråga är: Ligger det verkligen i linje med svensk energi och miljöpolitik att det statliga Vattenfall engagerar sig i kraftproduktion i andra länder som vi alla vet ger ökade koldioxidutsläpp och klimatförstöring?
Herr talman! Vi lever nu i en avreglerad energimarknad. Det har lett till att vi har lyckats väldigt väl med effektiviteten i elproduktionen när det gäller såväl pris som annat. När vi nu har den här nordiska marknaden och ytterligare har förstärkt vår marknad genom exempelvis Polenkabeln handlar det väldigt mycket om att vi också kan tillföra bättre energi till de länder som i dag producerar energi som miljömässigt är sämre. Om man tittar på elexporten och elimporten ser man att vi har ett plus på 7,5 terawattimmar för 1999, och vi hade 10,4 terawattimmar för 1998. Jag menar att det är positivt från miljösynpunkt att vi nu kan koppla samman elsystemen i länder som har vattenkraftbaserad elproduktion, t.ex. Norge och Sverige, med elsystem i länder som inte har det, t.ex. Tyskland, Danmark och Polen, för att nämna några länder.
Herr talman! Jo, visst känner vi till och gläds åt den avreglerade elmarknaden. Men när vi läser affärstidningar bl.a. framgår det tydligt att det inte är främst av ideella skäl som Vattenfall har satsat på kärnkraft och kolkraft i de här länderna. Nu har vi hört uttrycket ekologisk kolonisation användas om Sveriges och Vattenfalls agerande i Polen, och jag tycker det säger mycket om hur man ser på den svenska energipolitiken.
Herr talman! Som jag sade tidigare är det så att vi erbjuder en renare producerad elenergi än vad vi annars skulle göra om vi inte exporterade vår vattenkraft. Det innebär att exempelvis Polen, Tyskland och andra länder får en renare energi. Det är det som är själva poängen.

Herr talman! Till min glädje ser jag nu att Per Richard Molén finns här i kammaren. Jag läste i tidningen att Per-Richard Molén inte skulle komma till denna interpellationsdebatt. Det gläder mig att han är här. Vi har våra prioriteringar och vi har mycket att göra, och den här debatten handlar om just det som har att göra med prioriteringar. Per-Richard Molén har ställt flera frågor till statsministern rörande Näringsdepartements verksamhet och organisation. Statsministern har bett mig att som chef för Näringsdepartementet svara på Per-Richard Moléns frågor. Målet för regeringens politik är att skapa en hållbar tillväxt med full sysselsättning. Detta kräver samverkan mellan olika politikområden. Inom Näringsdepartementet finns en stor del av de politikområden som bidrar till att hela landet ska utvecklas. Näringsdepartementet har inom sitt ansvarsområde bl.a. arbetsmarknadspolitiken, näringspolitiken, kommunikationspolitiken, regionalpolitiken och energipolitiken samt det statliga ägandet. Samtliga dessa politikområden har avgörande betydelse för tillväxt och sysselsättning. En näringspolitik för tillväxt förutsätter en energipolitik som tillgodoser företagens behov av billig och säker energi. En aktiv och målinriktad arbetsmarknadspolitik är nödvändig för att ge människorna trygghet i arbetslivet och kompetens för att utvecklas i sitt arbete. Arbetsmarknadspolitiken behövs också för att tillfredsställa näringslivets behov av kompetent arbetskraft. För att utveckla näringslivet och öka människors möjlighet att ta de jobb som erbjuds krävs en transportpolitik som tillgodoser näringslivets behov av transporter och som vidgar arbetsmarknaderna genom att underlätta arbetspendling. Genom det nya Näringsdepartementet har en organisation skapats som på ett bättre sätt än tidigare ger möjlighet till samordning och samverkan mellan de olika politikområdena. Dessutom kan de resurser som står de olika politikområdena till buds nu användas på ett mera effektivt sätt än tidigare. Fördelen med den nya organisationen har redan kommit till tydligt uttryck i flera större projekt som pågår inom departementet. Som exempel på sådana kan från vårens propositionsförteckning nämnas de planerade IT-, konkurrens och arbetsmarknadspropositionerna samt propositionen om vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken. Från transportområdet kan t.ex. en proposition om inriktningen av åtgärder i transportinfrastrukturen för åren 2002 2011 nämnas. Näringsdepartementets ansvarsområde spänner alltså över ett mycket stort område, vilket leder till att både jag och Mona Sahlin har ansvar för ett stort antal skiftande frågor. Detta innebär att vi, liksom övriga statsråd, dagligen måste prioritera bland dessa frågor. Samtidigt vill jag understryka att prioriteringen inte styrs av vilket politikområde en fråga tillhör. Per-Richard Molén säger sig ha noterat att jag och Mona Sahlin vid några tillfällen inte har kunnat delta vid EU:s ministerrådsmöten. Mona Sahlin och jag har deltagit vid flertalet ministerrådsmöten på våra områden. Vid det fåtal tillfällen när vi har varit tvungna att prioritera någon annan uppgift har vi sett till att Sverige har varit företrätt på hög politisk nivå. Eftersom vi nu går in i ett alltmer intensivt förberedelsearbete inför det svenska ordförandeskapet i EU så kommer EU-frågorna naturligt att väga mycket tungt när vi gör våra prioriteringar inför den närmaste framtiden. Inom Näringsdepartementet har alltsedan vi började arbetet en kontinuerlig uppföljning och diskussion pågått om hur departementet bör organiseras på bästa sätt för att samtliga de fördelar med departementet som jag tidigare nämnde ska komma till sin fulla rätt. Jag har för avsikt att även i fortsättningen ägna stor kraft åt departementets organisation i detta syfte.
Herr talman! Jag har förstått att konvenansen i riksdagen kräver att jag är närvarande när interpellationssvaret kommer upp för diskussion. Det är ändock statsministern som bär ansvaret för att ett superdepartement har bildats i Sverige, någonting tämligen unikt i Europa. Arbetsförhållanden, arbetsbörda och förutsättningar för att lyckas åstadkomma något i det här stora departementet kan med all rätt ifrågasättas. Förseningar, uppskov, svikna löften, beslutsvånda och avsaknad av dynamisk ledning indikerar att någonting inte är bra. Detta är frågor som jag inte kan diskutera med det ansvariga statsrådet Björn Rosengren. Det ligger på statsministern att svara på mina frågor. Jag kommer därför att avstå från att kommentera och diskutera statsrådet Björn Rosengrens interpellationssvar och kommer att överlämna en ny interpellation till statsministern i frågan.
Herr talman! Får jag börja med att göra konstaterandet att Näringsdepartementet inte är unikt i Europa. Vi har liknande strukturer i Europa. Jag kan nämna Storbritannien. Vi har det också i andra delar av världen. I exempelvis Kanada finns exakt samma departementsstruktur som i det svenska näringsdepartementet. När jag nu ändå kan replikera tycker jag det är lite övermaga att stå här och säga att det är förseningar, osv. Vi levererar faktiskt en hel del från detta departement, och vi levererar det på ett sätt som jag tycker är unikt med utgångspunkt i att vi har förutsättningarna att koppla ihop flera politikområden.

Herr talman! Inger Strömbom har frågat mig vilka faktorer som är de främsta hindren för att löneskillnaderna i Regeringskansliet inte har kunnat undanröjas. Hon frågar vidare vilka åtgärder jag ämnar vidta för att eliminera löneskillnaderna. Det är en av jämställdhetspolitikens absolut viktigaste uppgifter att bekämpa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. SCB:s lönestatistik visar att skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner dessvärre inte har minskat under 1990-talet. År 1997 var kvinnornas lön i genomsnitt 83 % av männens, och löneskillnaderna var större inom den offentliga sektorn än inom den privata. I Regeringskansliet förekommer de största löneskillnaderna i kategorin handläggare. Det bör dock påpekas att denna grupp inrymmer såväl assistenter som tagit steget över till en handläggarbefattning som äldre generaldirektörer som har tillfälliga utredningsuppdrag i Regeringskansliet. En del löneskillnader kan alltså bero på faktorer som ålder, utbildning och yrkesgrupp. Det är viktigt att man gör jämförelser med personal som har jämförbara uppgifter. Granskar man undergrupper finner man att skillnaderna inte alltid är så påfallande och att kvinnor i något fall har högre lön än män. Jag vill dock understryka att även om förhållandena inte är fullt så illavarslande som en ytlig blick på statistiken kan ge intryck av så finns det likafullt ett allvarligt problem som Regeringskansliet måste arbeta vidare med. Regeringskansliets jämställdhetsplan är i dag föremål för översyn. Ett utkast har tidigare remitterats till departementen, facken och JämO. Den nya planen beräknas bli fastställd inom kort. Avsikten är att planen sedan ska ligga till grund för ett utvecklingsarbete på varje enskilt departement. De hinder som måste undanröjas i Regeringskansliet är på många sätt likartade de som gäller arbetslivet i övrigt. Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att synliggöra och motverka löneskillnader på grund av kön. Dessa åtgärder kommer att ge resultat på sikt. Jag vill här lyfta fram några exempel på sådana åtgärder. Jämställdhetslagens bestämmelser i fråga om löner har skärpts ett flertal gånger de senaste åren. Här kan bl.a. nämnas skyldigheten för arbetsgivare som sysselsätter tio eller fler arbetstagare att årligen kartlägga löneskillnaderna. Utredningen om översyn av vissa delar av jämställdhetslagen har haft i uppdrag att bedöma om de krav som jämställdhetslagen ställer när det gäller att göra jämförelser mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och för skilda kategorier av arbetstagare behöver förtydligas i något hänseende. Utredningen har remissbehandlats och en proposition kommer under våren. JämO fick inför budgetåret 1999 en resursförstärkning på 2 miljoner kronor för att kunna öka sina insatser när det gäller tillsyn över de delar av jämställdhetslagen som rör löneskillnader mellan kvinnor och män. Senast den 1 mars i år ska JämO redovisa hur det utökade anslaget påverkat verksamheten. Central lönestatistik av god kvalitet är en nödvändig förutsättning för att regering och riksdag ska kunna följa löneutvecklingen för kvinnor och män. Under år 1997 påbörjade Arbetslivsinstitutet i samverkan med SCB på regeringens uppdrag ett arbete med att utveckla lönestatistiken för att den ska kunna ligga till grund för djupare analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män. SCB har vidare fått i uppdrag att utveckla en bättre yrkesredovisning i syfte att öka jämförbarheten av olika arbeten i samband med analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män. 2 december förra året föreslås inrättande av ett medlingsinstitut. Avsikten är att medlingsinstitutet årligen ska analysera löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv i en rapport till regeringen. Lönebildningen är i dag en fråga för i första hand arbetsmarknadens parter. Jag har därför haft överläggningar med arbetsmarknadens parter i syfte att påskynda det arbete som parterna bedriver för att motverka lönediskriminering. Jag kommer att följa upp dessa samtal.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det är ett långt svar, men jag tycker inte att det ger svar på mina två frågor. Ministern redogör för diverse beslut och åtgärder som visserligen är aktuella i jämställdhetsarbetet. Men jag får inte svar på vad som sker för att öka den lönemässiga jämställdheten mellan män och kvinnor i Regeringskansliet. Ett exempel är att Regeringskansliets jämställdhetsplan i dag är föremål för översyn. Det imponerar inte på mig. Varje jämställdhetsplan ska väl årligen ses över och uppdateras och åtföljas av åtgärder? I sitt svar menar ministern att man ska göra jämförelser med personal som har jämförbara uppgifter. Javisst. Om man tittar på löneskillnaderna inom en enskild personalkategori, t.ex. gruppen departementssekreterare, är det endast i två departement - Socialdepartementet och Jordbruksdepartementet - som kvinnorna i dag har något högre lön än männen. Jag ber att få gratulera jordbruksministern till detta. Men jag vill ännu inte riktigt gratulera jämställdhetsministern. Det räcker inte. Det finns fortfarande nio departement kvar där manliga departementssekreterare har väsentligt högre lön än sina kvinnliga kolleger. Ministern hänvisar också till åldersskillnader som förklaring till löneskillnaderna. Men om man gör en ålders och könsuppdelning visar det sig likafullt att det finns skillnader. Om man t.ex. delar upp personalen i tioårsskikt har de manliga departementssekreterarna alltid högre lön än de kvinnliga. Ojämlikheten går inte att bortförklara. Jag är förvånad över att Margareta Winberg inte tar mera hjälp av sin ministerkollega, som innan utnämningen till statsråd var en mycket kunnig facklig representant som var starkt engagerad i jämställdhetsfrågorna. Det var faktiskt Britta Lejon som redan i början på 90-talet gjorde mig uppmärksam på de stora löneskillnaderna i Regeringskansliet. Anledningen till att jag nu har interpellerat i frågan är att jag vill på alla sätt och vis hjälpa till att lyfta kvinnolönerna. Men jag vill också att Sverige utan lik i garderoben och med hög svansföring ska kunna driva jämställdhetsfrågorna under ordförandeskapet i EU. Då måste jämställdheten vara trovärdig och tåla en ordentlig granskning. Statsministern brukar framhålla att Sverige har världens mest jämställda regering. Det har vi kanske. Men har vi också världens mest jämställda Regeringskansli? Jag frågar återigen: Vilka konkreta åtgärder avser jämställdhetsministern vidta för att eliminera löneskillnaderna i Regeringskansliet?
Herr talman! Får jag börja med att säga att jag är väldigt glad att få den här frågan. Det är ett sätt att sätta press på oss själva i Regeringskansliet men också att sätta press på dem som är utanför. Sanningen är att varken i Regeringskansliet eller utanför är vi fulländade. Långt därifrån. Vi är i Regeringskansliet i själva verket en spegel av samhället utanför. Det är därför som jag har valt att vara lite vidare i mitt svar. Det som gäller i samhället utanför gäller dessvärre också till stor del i Regeringskansliet. Vi är en del av denna struktur. Det är en struktur som man på olika sätt måste bryta. En sådan här debatt, som förhoppningsvis också förorsakar en opinionsyttring utåt, hjälper till att bryta denna struktur. Om vi går in i Regeringskansliet igen och tittar på de olika kategorierna kan vi dela upp personalen i t.ex. baspersonal, departementssekreterare, departementsråd och chefstjänstemän. När det gäller baspersonalen kan man se att kvinnorna har högre lön än männen. De har mer betalt. Det skulle man kunna tycka är bra, men man får analysera det och se vad det beror på. Ja, sannolikt beror det på att kvinnorna har varit anställda där väldigt länge, eftersom det är en typ av personal som inte är lika rörlig som t.ex. departementssekreterarna. Det är många gånger unga handläggare som kommer in och som jobbar ett tag och sedan går vidare därför att de gärna vill byta arbete. Självklart ska jag ta hjälp av min ministerkollega. Jag vet att Britta Lejon är mycket kunnig och har en lång erfarenhet av detta. Detta diskuterade vi innan jag gick till riksdagen och tog denna debatt. Självklart går det till så. Jag delar uppfattningen att vi, om vi vill lyfta dessa frågor under vårt ordförandeskap - det har vi aviserat ganska högljutt att vi ska - måste plocka undan, reducera och ta bort de lik i garderoben som vi eventuellt har, som Inger Strömbom själv uttryckte det. Därför är det också viktigt att vi nu, när vi får den nya jämställdhetsplanen, så fort som det bara går lever upp till den. Det handlar om att vi på varje departement ska göra ett program för utbildning och fortbildning och mot sexuella trakasserier och annan diskriminering, men också för att utjämna de löneskillnader som fortfarande finns kvar. Det går inte att försvara dem, och jag försvarar dem inte. De ska bort. Tyvärr tror jag dock att det tar lite tid på grund av att vi är en del av ett samhälle utanför.
Herr talman! Det är glädjande att vi har en ordentlig samsyn i denna fråga, för det är väldigt viktigt. Jag är fullt medveten om att jämställdhet är så mycket mer än samma belopp på en lönelapp. Jag förringar inte alls det arbete som sker för ökad jämlikhet på andra områden, men eftersom lönen är den variabel som är lättast att jämföra har jag stannat vid den. Jag konstaterar utifrån ministerns svar och utifrån det jag har sett och hört av vad som faktiskt sker - eller kanske faktiskt inte sker - att man är mycket inne på att analysera, kartlägga och sammanställa statistik. Det gör man år efter år. Vad jag efterlyser är mera konkreta förslag till förändringar. Det talas nu om att jämställdhetsplanen ska utmynna i ett program. Det är också någonting som inte händer i dag och inte i morgon, utan allt arbete tycks ske på väldigt lång sikt. Det jäser faktiskt i kvinnoleden. Jag vill ge Margareta Winberg en chans att här och nu avslöja några konkreta förslag på åtgärder.
Herr talman! Lönesättning gör man inte hur som helst. Det sker efter ett visst mönster. Det handlar om att det sker när man nyanställer. Jag kan försäkra er att de som nu är ansvariga för att anställa i Regeringskansliet är mycket medvetna om att de ska ha detta för ögonen när det nyanställs. Det handlar om att man kan löneförhandla när det blir nya arbetsuppgifter, när man byter jobb internt eller när man får tillägg till de arbetsuppgifter som man tidigare har haft. Även då är vi mycket medvetna om att det inte får vara någon skillnad mellan kvinnor och män. Ibland tycker jag att vi överdriver något när vi säger att det är så kolossalt stor skillnad. Jag har siffrorna här för baspersonalen, som inte är handläggare. Kvinnorna har ungefär 1 500 mer i månaden än männen. När det gäller departementssekreterare har männen ungefär 800 mer än kvinnorna. När det gäller rättssakkunniga har männen 250 kr mer än kvinnorna, och när det gäller kansliråden 500. Vad gäller departementsråden har kvinnorna något mer än männen. När det gäller chefstjänstemän har männen 500 mer än kvinnorna. Det är den nivån det rör sig om. Då vet vi inte - så långt har denna analys inte gått - om det är osakliga löneskillnader. Det är väl det vi ska komma åt? Många gånger finns det en förklaring till skillnaden. När jag själv har tittat t.ex. på mina chefstjänstemäns löner och ifrågasatt varför en man har fått mer än en kvinna har de fått förklara sig. Mannen var så mycket äldre och hade jobbat så mycket längre. Kvinnan var kanske 20 eller 25 år yngre när hon kom in på chefsposten. Då finns det alltså en förklaring till denna löneskillnad. Det kan man inte trolla bort. Men det är de osakliga löneskillnaderna som är viktiga att komma ihåg. Här kommer den nya jämställdhetslagen, som vi ska presentera i maj för riksdagen, att vara ett bättre verktyg för parterna på arbetsmarknaden än vad de hittills har haft. Det ser jag också som ett bra medel för att ta bort de osakliga löneskillnaderna.
Herr talman! Bland de faktorer som man brukar ha som förklaringsgrund till skillnaderna finns ofta utbildning. Jag tror att ministern var inne på det också. Men vi vet alla att kvinnor utbildar sig betydligt mer än män sedan åtminstone 15, 20 år tillbaka. Redan på 80-talet var ca 60 % av alla högskolestuderande kvinnor. Det finns en stor del högskolestuderande - både kvinnor och män - i Regeringskansliet. Jag tycker att kvinnors höga utbildningsnivå borde avspegla sig mer på lönelappen än vad den gör i dag. Män tjänar fortfarande mer inom alla utbildningsnivåer, vilket SCB nyligen har tittat på. Jag vill komma tillbaka till det som jag sade tidigare om att det jäser. Det drivs kampanjer. "Skapelsens krona är kantstött" är den kända symbolen för en kampanj som HTF, ST och SKTF driver denna vinter. TCO vill ha skarpare jämställdhetslag för att stoppa lönediskrimineringen. Jag har läst att Statistiska centralbyrån och Arbetslivsinstitutet har tittat på kvinnliga bygghantverkare. De tjänade i genomsnitt 2 600 kr mindre per månad än de manliga under 1997, och under 1998 Jag håller med om att det är ett problem genom hela samhället, men en av mina poänger är att Regeringskansliet borde vara ett föredöme för övriga arbetsplatser. Borde inte regeringen sopa rent framför egen dörr innan man går ut och ställer alltför långtgående krav på andra arbetsgivare? Vad är det egentligen som förhindrar att man tar ett ordentligt grepp i Regeringskansliet och försöker arbeta fram lika lön för lika arbete?
Herr talman! Vi tar ett ordentligt grepp. Detta är en central och viktig fråga i personalpolitiken. I Regeringskansliet, precis som i samhället i övrigt, släpar kvinnorna efter. Jag lade märke till att siffran var 2 600 när det gällde byggnadsarbetare. Notera då att den största löneskillnaden hos oss är 800. Men det är inte godtagbart för det, om det är så att det inte går att förklara. Den analysen har jag alltså inte. Par upplever sig som jämställda fram till dess att de får barn. Sedan börjar kvinnorna att släpa efter. Det beror på att man i och med att man får ett barn fördelar ansvaret för hemmet på ett icke jämställt sätt. Där spelar föräldraförsäkringen stor roll. När det gäller TCO och den skarpare jämställdhetslagen vill jag säga att det kommer en sådan. Då hoppas jag på kristdemokraternas stöd här i kammaren.

Herr talman! Lena Ek har frågat mig på vilket sätt jag avser att arbeta för att förtydliga och fokusera min strategi för att bekämpa våld mot kvinnor? Regeringens strategi i frågan har kommit till klart uttryck bl.a. genom 1998 års kvinnofridsreform som är ett samlat åtgärdsprogram mot våld mot kvinnor. Reformen omfattar, förutom lagstiftning, en mängd åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och för att utsatta kvinnor ska få ett bättre bemötande. Tanken är att våldet mot kvinnor måste bekämpas genom ett brett och långsiktigt arbete inom alla samhällets sektorer och på alla nivåer. Berörda myndigheter har också fått gemensamma uppdrag av betydelse i detta sammanhang. De ska regelbundet redovisa sina insatser till regeringen. Vissa myndigheter har också fått särskilda uppdrag. En rad projekt sattes också i gång i samband med kvinnofridsreformen, dels projekt som ungdomar själva har initierat eller som vänder sig till ungdomar, dels arbete inom mansorganisationer som syftar till att förebygga våld mot kvinnor. Även invandrar och handikapporganisationer har fått del av projektmedlen. Dessa projekt pågår för närvarande. Jag håller med Lena Ek om att det är viktigt att få med ungdomen i arbetet för att förebygga våld mot kvinnor. Det var därför jag i februari 1999 tillsammans med justitieministern och skolministern inbjöd till en konferens: Motbilder - dialog mellan unga och vuxna om kärlek och ansvar. Konferensen var ett led i regeringens förebyggande arbete för att motverka våld mot kvinnor. Konferensen syftade till att lyfta fram ungdomars utsatthet och vuxensamhällets ansvar för att skapa positiva förebilder för unga när det gäller sex och samlevnad. Den lyfte också fram alla de insatser som faktiskt görs. I samband med denna konferens beviljade regeringen sammanlagt en miljon kronor för olika projekt. Som exempel kan nämnas stöd till länsstyrelsen i Stockholms län för Operation Kvinnofrid och Cirkus Tigerbrand som just nu turnerar i hela landet med en teaterföreställning som riktar sig till skolungdomar om sexualitet, kärlek och våld. Jag har dock inte, som Lena Ek påstår, nöjt mig med detta. För att fortsätta arbetet och stimulera till en fortsatt dialog mellan unga och vuxna om kärlek och ansvar inbjöds länsstyrelserna att, var för sig eller i samverkan, söka medel till regionala konferenser på temat sex och samlevnad bland ungdomar. En miljon kronor har fördelats till 13 länsstyrelser hittills. Dessa konferenser genomförs nu under våren.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 Erfarenheterna från projektet har omsatts i metodkurser för skolpersonal från hela landet. En metodhandbok i frågan är under utarbetande och kommer inom kort. Jag kan också påminna om att dessa frågor tas upp i regeringens s.k. värdegrundsprojekt för att stödja och stimulera det lokala arbetet i förskola, skola och vuxenutbildning. Att även centerkvinnorna driver projekt i skolor om ungdomars attityder kring könsroller tycker jag är mycket positivt. Alla förebyggande insatser på detta område är viktiga. Då de myndighetsgemensamma uppdragen lades ut gjordes detta med en medvetenhet om att förändringsarbete tar tid om det ska få en verklig genomslagskraft. Uppdragen gäller därför t.o.m. år 2002. Medan de pågår sker kontinuerliga redovisningar till regeringen. Regeringen följer nu upp hur arbetet hos myndigheterna fortskrider och är också uppmärksam på om behov av ytterligare insatser från regeringens sida är nödvändiga. Jag kan försäkra att arbetet för att motverka våld mot kvinnor är lika högprioriterat i dag som när kvinnofridsreformen inleddes.
Herr talman! Jag ska be att få tacka jämställdhetsministern för svaret. Men ju mer jag arbetar med de här frågorna desto mer förtvivlad blir jag och desto mer ser jag de fel som finns. Så här ser det ut i praktiken: Antalet anmälda fall av kvinnomisshandel ökar och är nu en bra bit över 20 000 om året. Det finns de som säger att mörkertalet är så stort att det totala antalet sådana här incidenter är 50 000 eller 70 000 Unga kvinnors livssituation blir svårare. Dessa kvinnor utsätts också för grovt språkvåld på sin dagliga arbetsplats i skolan, och skolans elever lyder inte under de regler som annars skyddar arbetstagare och som ska garantera en bra arbetsmiljö. Kvinnojourerna, som tar hand om de kvinnor och barn som har råkat illa ut, hotas ständigt av indragna anslag. Samordningen mellan myndigheter fungerar inte. En hotad kvinna har av Malmö kommun blivit placerad i en evakueringslägenhet på våningen under sin man därför att man inte har samverkat. Bara cirka en tredjedel av de rättsintyg som utfärdas av landstingens läkare fungerar faktiskt i rätten, därför att de formellt inte utformas på ett sådant sätt att de duger som bevisning. Åklagare lämnar ut hemliga adresser. Försäkringskassor lämnar ut hemliga adresser. Inga åtgärder vidtas för att skydda kvinnan när en dömd gärningsman har permission förutom att man informerar kvinnan om att hon nu löper risk att bli ett offer en gång till. Det finns fortfarande gott om exempel där också den här informationen uteblir och kvinnan är ovetande om att gärningsmannen är på fri fot under en permission. Det är kö till trygghetspaketen i de flesta polisdistrikten i landet, trots att trygghetspaketen bara kostar 2 700 kr per styck. Den omtalade nyordningen med videodokumentation för att man ska kunna förbättra bevisläget och få fler domar till stånd fungerar inte. I Östergötland användes videokamera vid tre tillfällen förra året samtidigt som 250 polisanmälningar om kvinnovåld lämnades in. Man hade fem gånger så många utryckningar när det gällde incidenter som handlade om just våld mot kvinnor i hemmet. Väntetiden för handläggning är i många polisdistrikt mellan sex och tolv månader. Ibland är den t.o.m. längre än så. Alla rehabiliteringsprogram på fångvårdsanstalterna är bortsparade. Återfallen inom det här området är fler än inom andra områden. Det finns bra pilotprojekt på många håll i landet. Det gäller kortare handläggningstider. Det gäller bättre samordning mellan myndigheter. Det gäller större deltagande av ideella organisationer. Det gäller nya metoder för att säkra bevis, och det gäller rehabilitering av män där 100 av 150 har klarat sig från återfall. Men dessa projekt lever på kortsiktiga beslut. Det handlar ofta om engångsmedel. Som glänsande kometer glimtar projekten till och visar på ljuset, men de tillåts slockna och försvinna i natten. Sedan är det likadant igen. Jag kommer ändå tillbaka till mina frågor: Hur förs informationen från de kontinuerliga redovisningarna ut och sammanfattas? Och hur avser jämställdhetsministern, som jag vet har en god vilja när det gäller det här området, att förtydliga och fokusera strategin för att bekämpa våld mot kvinnor när det ser ut på det här viset i dag utanför det här huset? Tack!
Herr talman! Jag har tittat lite på statistiken inför den här debatten. BRÅ har precis tagit fram preliminär statistik för 1999 över anmälda brott när det gäller misshandel mot kvinnor. Det är preliminära siffror. Man kan inte riktigt tolka dem, så som de ser ut. Enligt dem verkar nämligen misshandelsfallen ha gått ned något. Det här försvåras av kvinnofridslagen, som infördes den 1 juli 1998. Därför är siffrorna inte riktigt jämförbara. Men så här är de i alla fall: 1999 För att man ska komma till rätta med bl.a. det här problemet har riksdagen beviljat rättsväsendet mer pengar. För 2000 får rättsväsendet 150 miljoner i ökade resurser, varav polisen får ett antal kronor. Polisen fick efter kvinnofridspropositionen i uppgift att inventera vilka särskilda insatser som behöver göras, och det var nödvändigt. Det har man gjort, och man har kommit fram till att det fattas en del i hanteringen och handläggningen. Jag delar en del av den kritik som Lena Ek framförde. Det här har man själv konstaterat från Rikspolisstyrelsens sida. Det är klart att man, om man hittar sådana luckor, också försöker göra någonting åt dem. Det finns ett antal samordningsprojekt som jag kanske inte ska gå in på nu. Jag skulle vilja ta upp en fråga som kom i slutet av Lena Eks inlägg. Den handlar om hur man kan utveckla en bättre samordning av alla goda krafter. Man har nämligen kommit fram till att det behövs. Nu har Socialstyrelsen tagit på sig detta ansvar. Man menar att man måste kraftsamla och fokusera på de här frågorna på ett bättre sätt. Därför har de myndigheter som ingick i det här arbetet tidigare, men också sådana som inte ingick i samarbetet inför kvinnofridspropositionen, nu inbjudits till Socialstyrelsen i slutet av februari. Man ska diskutera en tänkbar samordningsmodell. Man har från Socialstyrelsens sida gjort en PM där man skisserar på detta. Ett konsortium för myndighetssamordning med berörda myndigheter på central nivå och ett nationellt råd för eliminerande av våld mot kvinnor är två saker som man diskuterar i denna PM. Jag tror att det är ett mycket bra och klokt initiativ. Då får vi ett bättre fokus. Vi får en samordning mellan de väldigt många myndigheter som sysslar med den här frågan. Då blir det också lättare att både konstatera luckor och utvärdera, men också att vidta ytterligare åtgärder - för det behövs säkert.
Herr talman! Jag ska be att få tacka för det som jämställdhetsministern här uttrycker, nämligen en vilja till samordning. Men jag tycker att det uppdraget redan finns hos de av våra statliga myndigheter som har delansvar i den här frågan. Det är att missköta sitt ämbete att inte se till att det fungerar när det gäller enskilda människor och brottsoffer. I det här sammanhanget är det extra allvarligt. BRÅ, som också jämställdhetsministern nämnde nyss, anger att mellan 40 000 och 50 000 barn berörs av sådana här familjesituationer. När jag tittar runtomkring och får rapporter från mina medlemmar i Centerkvinnorna ser jag att det finns ett stort antal polisdistrikt där det på rapportkorten inte ens finns en ruta där man med ett kryss anger att det finns barn i ett hem där man varit och försökt reda ut en misshandelssituation. Det är alltså inte nog med att myndigheterna bryter mot sitt givna uppdrag att samverka och arbeta för brottsoffrets och den enskildes väl; man bryter också mot barnkonventionen och principen om barnets bästa. Här finns ofantligt mycket att göra. En annan sak man kan ta upp är kvinnofridsbrottet. Jag delar jämställdhetsministerns åsikt att den rapportering som kom från BRÅ häromdagen är alldeles för dunkel för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. Man kan inte skilja mellan kvinnofridsbrotten och de andra våldsbrotten mot kvinnor. Under 1999 polisanmäldes ca 900 brott mot den s.k. kvinnofridslagen, dvs. grov kvinnofridskränkning. Då kommer vi in på ett annat problem som också hör ihop med detta att stärka strategierna och strama åt överallt man kan för att lösa frågan om våld mot kvinnor. Det finns nämligen inget rejält straff om man bryter mot förbudet mot grov kvinnofridskränkning. Däremot finns det en motion med det yrkandet som ska behandlas under våren i riksdagen. Jag hoppas verkligen att det då kommer ett beslut om ökade straff i det här sammanhanget. Den bristande samordningen och, skulle jag vilja säga, den bristande viljan att i praktiken, utanför fina policydokument, prioritera den här frågan drabbar inte bara kvinnor utan också i mycket hög grad barn. Och det finns alltså inte ens utarbetade rutiner för att anmäla att barn finns med i familjen och att barn far illa i det här sammanhanget. Det tycker jag är skrämmande.
Herr talman! Först var det en fråga jag inte riktigt förstod. Brottet grov kvinnofridskränkning har naturligtvis en sanktion. Det finns ett straff att få, och det straffet är lägst sex månader och högst sex år. Jag vet inte om det var en missuppfattning antingen från min eller från Lena Eks sida. Kvinnofridspropositionen fattade vi beslut om för knappt två år sedan, tror jag. Därefter har myndigheterna börjat arbeta med detta på olika sätt. Det är klart att det inte är så lätt att vända en utveckling, för det är ju det vi vill. Det tar tyvärr, och det beklagar jag, lite tid. Socialstyrelsen är uppenbarligen också av den uppfattningen att det tar lite för lång tid, och det är därför man nu har tagit initiativ till den här samordningen. Jag ska räkna upp några som ska ingå i det här arbetet. Det är t.ex. Domstolsverket, Riksåklagaren, Det här initiativet tas inte därför att det inte har gjorts något. Det är klart att varje enskild myndighet har gjort något. Men för att få fokus på det och kunna samordna så att man inte gör dubbelarbete, gör samma sak på två myndigheter, kommer man nu att göra en samordning av dessa insatser. Det sker med Socialstyrelsen som huvudmyndighet, om man får uttrycka sig så. Jag tror att det är väldigt klokt. Det blir också på det viset lättare för oss som har ett engagemang i den här frågan att se samlat vad det egentligen är som händer. Då kan vi också, om vi tycker att det behövs, göra nödvändiga korrigeringar och därmed förbättringar.
Herr talman! Jämställdhetsministern säger att arbetet med att samla ett stort antal myndigheter för att förbättra situationen när det gäller våld mot kvinnor ska förhindra dubbelarbete. Jag måste säga att i vissa sammanhang skulle jag vara tacksam om det skedde ett grundarbete från början. T.ex. tänker försäkringskassorna inte på att man röjer hemliga adresser när man skickar ut beslut om vårdnad av barn, trots att barnen och kvinnan har en tydlig hotbild hängande över sig enligt både åklagare och polis. Denna bristande tanke och inlevelseförmåga skadar ju människor och orsakar t.o.m. ibland deras död. Jag tycker att det är absolut förskräckligt, och det är vi nog ense om. Frågan om våld mot kvinnor är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Jag noterar att alla partier utom ett nu har sagt att detta är en mycket viktig fråga under EU-ordförandeskapet. Där är det ju också väldigt viktigt med samarbete när det gäller de här frågorna, och det måste vara i rätt fas. Vi kan se att det inte ens finns samarbete mellan polisdistrikt när det gäller incidentregister. Om en kvinna flyttar över en länsgräns försvinner hela historien om de hot som har förekommit och som finns i polisregister. Men det är ju ännu värre över internationella gränser. Där finns det inget samarbete över huvud taget i de här sammanhangen. Det finns alltså väldigt mycket att göra i denna viktiga jämställdhetsfråga. Men i nuläget tycker jag alltså inte att detta räcker. Jag tycker att verkligheten visar att det finns ett tydligt behov av en stark åtstramning när det gäller regleringsbreven till myndigheterna i de här frågorna inför varje år. Där kan jämställdhetsministern göra en stor insats.
Herr talman! På det sista vill jag gärna svara ja. Vi ska gärna se över regleringsbreven och se om vi kan ytterligare skärpa tonen i dem. Sedan vill jag säga att jämställdhetsfrågan under ordförandeskapet nästa år kommer att vara en av få prioriterade frågor för Sverige. Just våld mot kvinnor ligger då väldigt väl till, om man får uttrycka sig så. Nu har nämligen de andra länderna börjat - vi har trots allt hållit på med det här ett bra tag - synliggöra detta som ett problem. Det har också varit konferenser i t.ex. Tyskland och andra länder när de har haft sina ordförandeskap. De förväntar sig naturligtvis att Sverige också ska lyfta fram den här frågan. Även om vi inte är färdiga med arbetet och kan säga att vi inte har något kvar att göra vet de andra länderna att vi har en förhållandevis längre erfarenhet än de, eftersom vi började tidigare. Låt oss alltså försöka tillsammans. Det är ju inte bara regeringen som ska ha ordförandeskapet, utan jag hoppas mycket på att partier, frivilligorganisationer, myndigheter, länsstyrelser och andra kan vara med i det här arbetet under 2001.

Herr talman! Lars Hjertén har frågat om jag ämnar lägga fram en proposition som förbjuder fristående skolor att drivas i aktiebolagsform med förmåga att skapa överskott och vinst. Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor, Fristkommittén, har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att utreda ekonomiska och andra konsekvenser av det snabbt växande antalet fristående gymnasieskolor samt att belysa förutsättningarna för konkurrens på lika villkor för fristående och offentliga gymnasieskolor. Lars Hjertén säger att detta utredningsuppdrag i sig inte är anmärkningsvärt på något sätt och framhåller att det är bra att tidigare inte kända fakta tas fram för att belysa hur verkligheten ser ut. I detta avseende har vi tydligen samma uppfattning, men vi har olika syn vad gäller huruvida det är lämpligt att privata vinstintressen styr etableringen av fristående skolor. För att undvika missförstånd vill jag understryka att fristående skolor sedan länge har en plats i svenskt skolväsende. Fristående skolor är olika och kan bidra till en mångfald inom skolväsendet. Valfrihet och konkurrens kan medverka till utveckling och pedagogisk förnyelse. För att skapa förutsättningar för likvärdig utbildning, öppen för variation och mångfald, på lika villkor ska kraven på offentliga och fristående skolor vara så likartade som möjligt. Alla barn och ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet som lägger grunden för ett fortsatt lärande. Det är en grundläggande svensk princip, om vilken det råder politisk enighet. För att garantera elevernas rätt till en likvärdig utbildning tillämpas samma läroplaner och väsentligen samma krav på kunskaper och resultat för både offentliga och fristående skolor. Att utbildningen ska vara likvärdig innebär inte att undervisningen måste vara likformig. Likvärdigheten handlar om elevens rätt till en utbildning av god kvalitet utifrån individuella förutsättningar och behov. Alla barn är olika och har olika behov. Därför måste skolan möta barn på olika sätt för att ge dem en likvärdig utbildning. För att möjliggöra en utbildning av hög kvalitet bör alla skolor, oavsett huvudman, ha jämförbara ekonomiska villkor. Varje skola måste få resurser med hänsyn till elevernas behov.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 Min principiella inställning är att det inte finns något skäl att invända mot att en skola går med vinst, men att varje krona måste användas för elevernas bästa. Jag anser att de samhälleliga resurserna till utbildning ska fördelas med utgångspunkt i elevernas behov. Så länge skolan har problem med att ge alla elever de kunskaper och färdigheter som förutsätts i läro och kursplaner känner jag mig tveksam till att låta delar av våra gemensamma resurser för utbildning av barn och ungdom omvandlas till vinster som delas ut till aktieägare. Avkastningskrav riskerar att komma i konflikt med de grundläggande målen för skolan. Nu pågår utredningen i enlighet med de givna direktiven. Jag vill därför inte nu ta ställning till om en eventuell framtida proposition ska innehålla ett förbud mot att driva fristående skolor i aktiebolagsform.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret på min interpellation. När jag ställde den i mitten av november var detta frågor som var mycket aktuella. Vi håller på att få en stor skoldebatt i Sverige och det tycker jag är bra. Det tror jag också att skolministern tycker. Man kan nog säga att debatten är väl så intensiv i dag som den var i november månad, i varje fall om man läser tidningarnas debattsidor och tar del av radioprogram och TV-program som handlar om skolan. Jag vill börja med att tala om vad jag tycker är positivt i skolministerns svar. Det är att fristående skolor är olika och kan bidra till en mångfald inom skolväsendet, vilket vi behöver. Likaså att valfrihet och konkurrens kan medverka till utveckling av pedagogisk förnyelse och att kraven på offentliga skolor och friskolor ska vara likartade. Jag delar den uppfattningen. Skolministern säger också, vilket jag tycker är bra, att alla barn är olika och har olika behov och även att skolorna, oavsett vem som är huvudman, ska ha jämförbara ekonomiska villkor. Det är en uppfattning som jag också delar. Däremot har vi säkert olika uppfattningar när man kommer till de friskolor som drivs som aktiebolag. Min fråga blir naturligtvis: Vilka bevekelsegrunder är det som skolministern tänker sig när hon är kritisk? Jag känner inte till några andra bevekelsegrunder för folk som driver en skola än att det ska vara en bra skola som ger en god utbildning med god kvalitet och som familjen och barnen väljer just av det skälet att skolan ger en bra utbildning. En dålig skola där det förekommer mobbning eller där det råder oordning och man inte lär sig särskilt mycket får ju inga elever om det finns en verklig valfrihet. Alltså: Vilka andra eller nya bevekelsegrunder känner skolministern till för dem som startar friskolor i dag? Socialdemokraternas förtroenderåd har haft en samling i helgen och enligt referat i massmedierna har man diskuterat två saker, friskolor och försäljning av sjukhus. Förtroenderådet är inte offentligt, så jag har bara kunnat ta del av det som man har kunnat läsa i tidningarna, höra på radio eller se i TV-program. Det finns en stor grupp kommunalråd som inte gillar friskolor. Det är helt klart. De vill ta ifrån Skolverket rätten att godkänna eller underkänna friskolor. I stället ska kommunerna ges den rätten. I så fall kommer säkert nästan alla nya friskolor att underkännas, inte för att de ger en dålig utbildning, som resultat av utvärderingar visar, inte för att de tillåter mobbning, inte heller för att de inte uppfyller de mål som är uppställda för den svenska skolan, inte heller för att de struntar i den gemensamma värdegrunden. Nej, det enda skälet till att man inte gillar dem är att det är svårt för kommunalråden att planera för skolan när man inte kan bestämma var alla elever ska tillbringa sin skoldag. Vad eleverna anser, vad föräldrarna tycker, vilken uppfattning lärarna har eller för den delen vad Skolverket säger spelar därvidlag ingen roll. Även om kommunalråden inte fick majoritet för sin uppfattning den här gången kommer man tydligen att titta extra på friskolorna framöver. Eventuellt ska man tillsätta en ny utredning, åtminstone sade Lena Hjelm-Wallén, vice statsministern, detta i en intervju i Svenska Dagbladet. Därför blir min andra fråga till skolministern: Oavsett om det blir en ny utredning eller om man låter den pågående utredningen titta närmare på detta, är det också skolministerns uppfattning att vi nu ska skärpa reglerna för friskolor?
Herr talman! Den första frågan Lars Hjertén ställde gällde aktiebolagen. Jag är inte negativ till aktiebolagsformen. Jag var också ledamot av den kommitté som lade fram förslagen till nuvarande regelverk. Vi såg då att aktiebolagsformen var positiv. Det var en styrform som vi absolut inte hade några negativa invändningar mot. Egentligen kom debatten om vinstintresse först när vissa ville börsnotera sig och tydligt markera vinstutdelning till enskilda aktieägare. Därmed startade debatten. Sedan dess har många fört fram sina synpunkter. De har drivit sina fristående skolor i aktiebolagsform och är väldigt nöjda med det. De har beskrivit den inriktning som jag själv står för, att eventuella vinster ska återgå till skolan. Det är väl egentligen det som är den viktiga frågan när man talar om vinstintresset. Vem är det som vinsten ska komma till godo? Är det eleverna, är det skattebetalarna eller är det aktieägarna? Formen är det som man ska pröva nu. Kan man med nuvarande bolagslagstiftning över huvud taget göra någonting åt att vinsterna används i det perspektiv som vissa av de här bolagen förde fram eller går det inte? Den här frågan ska nu prövas av kommittén. Men min grundläggande uppfattning är att det finns ett behov av att de eventuella vinster som fås går tillbaka till skolan. Jag ser inte inom rimlig tid framför mig några möjligheter att skolan skulle ha väldigt mycket pengar över. Utvecklingen på skolans område kommer framöver ständigt att kräva nya medel. Den andra frågan gällde vårt förtroenderåd, där de fristående skolorna diskuterades. Beslutet på förtroenderådet blev att det nationella ansvaret ska ligga kvar på Skolverket. Det tycker jag är ett bra beslut. Det är bra att vi har just det nationella synsättet när det gäller etableringen av de fristående skolorna. Det ska inte vara så att varje kommun ska bestämma, utan föräldrar ska veta att det finns ett nationellt övergripande ansvar. Vi har nu en utredning som ska pågå till år 2001 när det gäller de fristående gymnasierna, och den har omfattande direktiv. Jag har för närvarande ingen avsikt att lägga fram ytterligare en utredning. Däremot är det viktigt att vi följer upp det som Fristkommittén lade fram i sitt första delbetänkande och att vi åter har en dialog med Skolverket om möjligheter för kommunerna att få bättre information, så att den dialogen kan utvecklas och bli bättre. Vi ska också titta på delar som hittills kanske inte har skötts så bra, och det gäller både Skolverket och kommunerna. Det blir alltså inte någon ny utredning för närvarande.
Fru talman! Jag vill ge skolministern en eloge för den här delen av svaret. Det är en mycket positiv nyansering av vad som har presenterats från mötet med socialdemokratiska förtroenderådet i helgen. Jag har kunnat läsa att kommunalråden i fortsättningen vill fatta beslut om man ska ha friskolor eller inte. Jag har även kunnat läsa på socialdemokratiska riksdagskollegers hemsidor att det nu är mer eller mindre slut med friskolorna i Sverige efter detta möte. Men när jag lyssnar på skolministern är det inte de signalerna jag får, och det är positivt. Aktiebolag är en erkänd form att driva verksamhet i. Jag hörde också skolministern säga att det inte är något fel att skolor drivs i form av aktiebolag. 45 % Att förbjuda en viss verksamhet är väldigt konstigt i en demokrati. Jag uppfattade att skolministern inte är inne på den vägen. Jag tror att det är svårt att fatta beslut om hur aktiebolag ska skötas just när de driver skolor. Självfallet måste skolorna få del av resurserna i aktiebolaget, så att de kan bedriva en bra verksamhet och så att eleverna får en bra undervisning - det måste vara det viktiga. Att stoppa vinster är nog svårt. Om ett antal personer vill satsa av egna medel i en skola, kanske 10 000 kr var, är det självklart att de vill ha tillbaka de pengarna utan att det för den skull är en oskälig vinst. All den vinst som ett sådant här aktiebolag får lägger man i skolverksamheten, på skolböcker, lärarlöner, lokaler osv., för att det ska bli en så bra verksamhet som möjligt. Jag skulle vilja fråga: Känner skolministern till några aktiebolagsskolor som bara har sett till ägarnas intressen för att de ska kunna göra sig stora förmögenheter? Det är den bild som har skapats i debatten. Jag känner inte till några sådana exempel. Själv diskuterade jag och Ingegerd Wärnerssons partivän i Västra Götaland bolagisering av olika kulturstiftelser, t.ex. att en regionteater ska drivas som aktiebolag. Där är vi helt överens. Det är alltså en bra form även att driva en kulturverksamhet och en skola i. Jag ska inte gå vidare i den frågan, eftersom skolministern säger att det är bra att driva skolor som aktiebolag. Annars skulle jag vilja fråga i vilka andra former som en privat skola kan drivas. Jag vill i mitt sista inlägg beröra lite av den rapport som Skolverket har skrivit och som är rätt intressant. Jag nöjer mig nu bara med att säga att Skolverket är väldigt oroat över skolan i dag. Man kräver en nationell aktionsplan för en kraftig förbättring av den svenska skolan. Men man säger ingenting om vem som driver skolan. Det är man inte så intresserad av, utan man är, som jag, intresserad av att det är en bra kvalitet i utbildningen. Hur skolan klarar sin uppgift är det enda som är viktigt och intressant, inte vem som till äventyrs äger eller driver skolan. Det är verksamheten som är det intressanta. Jag hoppas att skolministern delar den uppfattningen.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att understryka det som Lars Hjertén säger, att det är verksamheten som hela tiden ska vara i centrum. Många debatter kommer säkerligen att handla om både huvudmannaskap och andra frågor som gäller själva styrningen. Men det är ändå verksamheten som vi har det övergripande ansvaret för, och vi måste se till att den är likvärdig. När det gäller frågan om aktiebolag och möjligheter att ta ut vinster är det en svår fråga, och det är därför vi vill avvakta och se vad Fristkommittén kommer fram till. Jag brukar använda det historiska perspektivet - jag har sagt det tidigare här i riksdagen - även i debatter runt den fristående skolan. Jag vill då se detta i ett tioårsperspektiv från 1988. När vi hade vissa privata skolor, som de hette då, som gick i konkurs fick staten gå in och ge dem ett ekonomiskt stöd så att de kunde fortsätta. Från det utvecklades bidragen till de fristående skolorna, som vi i dag kallar dem. När vi nu har ett ganska väl fungerande system har vi fått en ytterlighetsdebatt, som på något vis går tillbaka dessa tio år, där man från den ena sidan ibland vill ha det kommunala vetot och från den andra sidan vill ha den totala friheten och inte funderar över verksamheterna som sådana, som Lars Hjertén och jag månar om, utan ser det mer som ett egenintresse att ta ut vinster. Det är beklagligt att när vi efter tio år egentligen hade nått någon form av konsensus är vi ändå kvar i en debatt om dessa ytterligheter. Därför skulle jag se det som angeläget att fortsätta med en form av konsensus, vilket en del säger att det kan vara svårt att nå i politiken. Men i fråga om de fristående skolorna är det nog bra, för allas väl och ve i framtiden, att man har en någorlunda lika syn. Jag tycker att vi har nått det på vissa punkter i dag.
Fru talman! När det gäller friskolorna har jag alltså läst rapporter från det möte som socialdemokraterna hade i helgen. Det verkar inte som skolministern var med på det mötet, därför att det är helt andra signaler som har kommit därifrån än vad jag får här. Det bekräftas bl.a. också av att vice statsministern sade att man kanske ska ha en extra utredning om de frågor som vi diskuterar men att skolministern säger att det inte behövs. Jag uppskattar den inställningen att man inte ska utreda det här en gång till. Man kan ta med det här i Fristkommitténs extra uppdrag, som jag också har godkänt - om jag nu har något inflytande över det här - i min interpellation. Jag som är intresserad av skolfrågor tycker att det är lite konstigt att när socialdemokraterna har ett möte och diskuterar skolfrågorna är det inte den debatt som förs bland lärare, elever, föräldrar, intresserade journalister och politiker som man tar upp, utan man diskuterar huruvida man ska kunna förbjuda friskolor i fortsättningen. Den frågan var helt klart uppe till diskussion. Samtidigt publicerar Skolverket en rapport som berättar att nästan var fjärde elev underkänns och att vissa skolor underkänner varannan elev. Problemet enligt rapportören från Skolverket är att de flesta skolor och kommuner i landet ännu inte har presterat de kvalitetsredovisningar som de sedan ett år tillbaka är skyldiga att göra. Detta är upprörande, säger skolrådet Ragnar Eliasson, som har ansvar för rapporten. Om detta sägs inte ett ord i de rapporter som jag har fått från förtroenderådet via massmedierna. I stället diskuteras att man ska få ännu mer att säga till om, att kommunalråd ska kunna besluta över friskolor och om de ska finnas eller inte. Förmodligen ska de inte finnas. Jag tycker för min del att det är upprörande. Jag ska inte fortsätta den här debatten nu. Skolministern och jag verkar vara överens om en hel del frågor när det gäller friskolorna. Vi får se om vi också är överens när utredningen är klar.
Fru talman! Ja, det återstår att se. Jag vill säga att jag inte tänker kommentera vad vi talade om på vårt förtroenderåd, men jag var där och lyssnade på hela debatten. När det gäller Skolverkets rapport kommer vi att ha en debatt om den på torsdag, så jag återkommer då.

Fru talman! Tack till skolministern. Skolministern har helt rätt, det har infunnit sig en felskrivning i interpellationen. Det var kanske lite freudianskt, ett önsketänkande av hur det borde vara. Jag skulle vilja ge en kort bakgrund till hur jag ser på denna fråga och varför jag har väckt interpellationen. Vi politiker, framför allt i riksdagen, pratar gärna om skolpolitik och familjepolitik. Jag skulle vilja bryta ned detta till att prata ur familjens perspektiv, barnets och elevens perspektiv tillsammans med familjen. Vi vet att alla har olika behov, alla är vi olika. Det känns värdefullt att ta till vara på dessa behov med hjälp av valfrihet, t.ex. hur dagen ska planeras, att kunna välja skola eller barnomsorgsform som passar mig och min familj. Likadant vet vi också att framtiden är oerhört avgörande beroende av hur det har gått i skolan för den enskilde men även för landet som helhet. Inte minst dagens rapporter ger en skrämmande bild av hur det fungerar i skolan. Nu finns det en enighet om att det ska gå bättre. Men i familjen är det även fråga om ekonomi, hur vi kan påverka vår vardag. Låt oss då titta på familjepolitiken och barnomsorgen. Det finns en åtgärd att skapa möjligheter för föräldrar att kunna studera eller arbeta men även för barnet att få ett tidigt pedagogiskt lärande. Ministern redovisar i sitt svar för de olika verksamheter som finns. De ingår i det livslånga lärandet. Jag känner ändå en oro för de alltmer otydliga gränserna mellan de olika skolformerna i den integration mellan verksamheter som sker. När jag skickar mina barn till skolan är de i skolan, oavsett om de är på fritis, i förskoleklassen eller på de dagliga lektionerna. Jag ser ett hot mot valfriheten - som är så viktig för mig som individ - när gränserna är så otydliga. Den ekonomiska sidan styr också familjen. Jag blir då orolig när ministern talar om maxtaxan. Jag ser den som ekonomiskt styrande och som ett hot mot valfriheten. Jag skulle vilja att ministern förtydligar vad hon sade i sitt interpellationssvar. Jag tolkar det som att det finns svårigheter att särskilja mellan verksamheterna. Ministern sade: "Det måste dock kunna framgå för den enskilde vad som är förskoleklassens, fritidshemmets och skolans verksamhet under dagen, även vid en integrering av verksamheterna -." Det är jätteviktigt. Jag vill gärna ha ett förtydligande hur ministern har tänkt sig att särskillnaden skulle gå till. Anser ministern att det är viktigt att valfriheten måste finnas? Är otydligheten ett hot mot valfriheten?
Fru talman! Jag har också begärt ordet i denna debatt eftersom det är en viktig fråga. Det är av två skäl, dels för att det är viktigt att vi får en pedagogiskt medveten förskola som arbetar mot vissa bestämda mål, dels att det är viktigt att det finns kvar en valfrihet inom barnomsorgen. Jag ska förenkla min fråga och få den att omfatta både förskoleklassen och den framtida pedagogiska förskolan - som skolministern också nämner i sitt interpellationssvar. Det finns ett förslag om en för kommunerna allmän obligatorisk förskola för barn från fyra års ålder - vi förväntar oss en proposition. Jag vill gärna veta om det kommer att vara möjligt för föräldrar att låta sina barn gå dels i förskoleklass, dels i den pedagogiska förskolan utan att de deltar i övrig barnomsorgsverksamhet under dagen - oavsett maxtaxa eller inte. Jag håller med interpellanten att det skulle vara bra med ett klargörande på den punkten. Det går att ge ett enkelt svar. Annars vill jag bara kort säga att för mig och Folkpartiet är själva idén med förskoleklass och pedagogisk förskola väldigt bra. Jag skulle snarare vilja att regeringen gick längre än vad den hittills har gjort i att ställa krav på pedagogiskt utbildad personal och tydliga mål i verksamheten. Men den debatten, fru talman, kan vi återkomma till en annan gång.
Fru talman! Svaret på Ulf Nilssons fråga är ja. Den möjligheten ska finnas. Det var bara en kort kommentar. Jag vill säga något om valfriheten och skillnaderna i de här olika verksamheterna. Jag tycker att det är oerhört positivt att vi har givit ett helt annat värde till förskolan genom att ge den en läroplan. Det visar att vi har en tydlig pedagogisk inriktning. Det visar att vi som politiker också är medvetna om att ju tidigare vi kan möta barn, desto större chans har de att i slutet av sin studietid nå ett bättre resultat. Jag tror faktiskt att de flesta föräldrar i dag vet att förskolan är frivillig. De vet att gymnasiet är frivilligt och att vi hittills bara har en grundskola som är obligatorisk. Jag har inte mött några frågeställningar där man har känt sig osäker vad gäller de tre uppdelningarna. Det är man på det klara med. Vad gör vi då med förskoleklassen? Det är väldigt viktigt att vi följer upp den. Det är egentligen precis det som interpellanten var inne på. Skolverket har nu ett uppdrag som började fr.o.m. läsåret 1998/99 och ska pågå i tre år. De gör på det sättet att de har olika insamlingar av data om organisation, lokaler och verksamhet i samtliga kommuner. Sedan har de fallstudier i tio kommuner och trettio skolor. De har också två fördjupningsstudier som genomförs vid Linköpings respektive Karlstads universitet. Den första studien ska följa och analysera integrationsprocessen i heterogent sammansatta arbetslag. Den andra ska belysa den integrerade verksamhetens innehåll och arbetssätt samt konsekvensen för barns lärande och utveckling i vissa avseenden. Vi har fått vissa sammanfattningar av resultat efter ett år, vilket ju är en ganska kort tid. Där kan man väl titta på hur de här verksamheterna t.ex. har sett ut i omfattning och innehåll. Det visar sig att de 525 timmarna har erbjudits vid en tredjedel av skolorna. En tredjedel har erbjudit 15-20 timmar i veckan, och någon har erbjudit mer än 20 timmar. Lokaler har använts på olika sätt. En del har gått in i skolan och flyttat in sin verksamhet inom skolans väggar. Andra är kvar där man tidigare hade sin förskola. Vi kan titta på dem som arbetar. Då ser vi att den övervägande delen, 74 %, har förskollärarutbildning. 10 % är fritidspedagoger. Knappt 2 % har lärarutbildning, dvs. det finns någon form av högskoleutbildad personal. Antalet elever är 12,9 per årsarbetare i förskoleklass. Det är 13,2 i grundskolan och på fritidshemmet 15,5. Vi har alltså vissa sådana här fakta. Det vi nu också följer är kommunernas hantering och kunskap. Det kan råda en viss förvirring i vissa kommuner och skolor just i fråga begrepp och bestämmelser som gäller elever i förskoleklass. Det är alltså efter ett år som vi kan se vissa exempel på detta. Det kanske vi kan förändra genom olika former av frågeställningar och statistikinsamlingar för att komma till rätta med det. Några kommuner uppger att de inte har förskoleklass, och i ca 14 % av kommunerna uppges att sexåringar går både i förskoleklass och förskola. Där är jag överens med interpellanten om att det är viktigt att man får en tydlighet så att föräldrarna vet vad som gäller. Men jag tycker att verksamheten som sådan är positiv, och vi ska nu följa den under de här tre åren. Det jag nu redovisar gäller alltså bara efter det första året. Givetvis påpekar också Skolverket i de kontakter man nu har de här delarna som i så fall inte har fungerat. Man talar om bristerna för kommunerna så att de kan rätta till dem.